Herr talman! Ett grundlagsskydd av älvarna innebär att riksdagen och regeringen inte kan fatta beslut om att göra en utbyggnad utan att folket får möjlighet att ta ställning i denna fråga i ett allmänt val. Det tycker jag vore en mycket viktig och stark förbättring av skyddet av älvarna. När det gäller kärnkraften och äganderätten drev bl.a. Centern igenom en grundlagsförändring och förstärkning av äganderätten under den förra mandatperioden. Man fick också igenom ett andra beslut efter valet 1994. Det är detta jag reagerar mot. Jag tycker personligen att Birgitta Hambraeus verkar ha ett mycket starkt engagemang mot kärnkraft och även i många andra miljöfrågor. Jag tror inte att Birgitta Hambraeus personligen ligger bakom detta. Men jag tycker att Centern som parti har agerat på ett dåligt sätt i denna fråga och att man inte tycks vilja inse att det finns en konflikt mellan äganderätt och miljöfrågor i detta sammanhang. En kraftig förstärkning av äganderätten gör att miljöintresset förlorar inom många olika områden. Det finns också ett antal höga jurister som har reagerat mot denna förändring av äganderätten i grundlagen och som säger att man bör genomföra en återgång till det system som gällde tidigare. Detta är alltså inte något som jag har hittat på som en konspirationsteori, utan det är bl.a. regeringsråd som har reagerat över detta.

Herr talman! Jag anser att Peter Eriksson i huvudsak har helt rätt när det gäller frågan om äganderätten. Vi har också fogat ett gemensamt särskilt yttrande till utskottets betänkande. Jag tycker också att Peter Eriksson har en riktig inställning när det gäller behovet av att slå vakt om de stora orörda älvarna. Men i likhet med Birgitta Hambraeus måste jag säga att det nog inte är en sak för grundlagsreglering. I grundlagen slår vi fast spelreglerna, och vi gör vissa allmänna uttalanden om politikens mål som det finns allmän enighet om. Men man kan inte börja skriva in olika i och för sig behjärtansvärda och riktiga sakståndpunkter i olika politiska frågor i grundlagen. Då låser man nämligen upp hela det politiska fältet. Jag säger inte detta för att ge några möjligheter till en utbyggnad av älvarna. Sådana tankar skall bekämpas när de dyker upp. Men vi måste se vad grundlag är och vad annan lag och annat politiskt beslutsfattande är. Vi får inte blanda ihop dessa saker. Då blir grundlagen ett orimligt dokument.
Herr talman! Syftet med att grundlagsreglera och grundlagsskydda våra sista stora orörda älvar är just att binda upp riksdagen och att göra det svårare att genomföra en utbyggnad av älvarna på ett snabbt sätt. Vi i Miljöpartiet anser att det skall vara trögt och besvärligt och att det skall ta tid om man skall vidta sådana drastiska och genomgripande åtgärder som att bygga ut en av de sista orörda älvarna. Svenska folket skall ha chansen att säga sitt innan det definitiva beslutet är fattat.
Herr talman! Det skall inte vara trögt och ta tid. Dessa älvar skall enligt min mening över huvud taget inte byggas ut. Men likväl, var skall vi dra gränsen om vi för in dem i grundlagen? Det finns många andra politiska frågor som har en liknande dignitet. Om vi skall börja grundlagsfästa den ena saken efter den andra, var skall vi då dra gränsen om vi får en grundlag som kommer att få oerhörda brister när det gäller överskådlighet. Grundlagen kommer till slut att bli omöjlig att tolka om den får ett omfång och griper in i en mängd olika delar av sakpolitiken på ett sådant sätt som ett sådant förslag skulle medföra. Därför menar jag att jag inte kan yrka bifall till reservationen, även om vi är helt överens om nödvändigheten av kampen om att slå vakt om de outbyggda älvarna.

Herr talman! Jag konstaterar att Catarina Rönnung låter bli att utveckla det som står i majoritetstexten om "omotiverat och svåröverblickbart". Jag förstår det, för om hon gjorde det, skulle hon tvingas att också argumentera mot den lag om hets mot folkgrupp som redan finns. Det vill hon tydligen inte göra. Det gläder mig i och för sig. Men det innebär också att hela hennes övriga argumentering haltar. Att homofobin har minskat i samhället är sant. Det beror till mycket stor del på att de homosexuella har kommit ut i samhället och gjort sig själva synliga. Så talar Catarina Rönnung om att man inte skall låta olika grupper synas på olika sätt. Ibland är det viktigt att man just får synas som den man är för att kunna bli respekterad. Men när det gäller hetslagstiftning och hetspropaganda är det de som bedriver hets som gör utpekningen. I lagen är man tvungen ta hänsyn till den hets som faktiskt bedrivs. Catarina Rönnungs huvudargument är att nuvarande skydd skulle vara tillräckligt därför att den enskilde kan föra talan ifall den enskilde uttsätts för missaktning. Det är precis detta det inte handlar om. Missaktning i denna mening är missaktning av hela grupper. Det behöver inte alls handla om att man säger att Pettersson är en skurk eller något annat i den stilen eller att man uppmanar någon att slå ihjäl Pettersson eller vem som helst. Det handlar i stället om att man pekar ut en hel kategori människor som mindre värdiga. Det är detta lagen om hets mot folkgrupp handlar om. Om Catarina Rönnung inte har förstått det tycker jag att hon skall fundera igenom saken en gång till. Hon är ute på ett spår som ligger helt vid sidan av det som debatten bör handla om. Sedan måste jag säga att jag reagerade väldigt kraftigt när Catarina Rönnung talade om att man skall handskas på annat sätt med VAM-medlemmar än att döma dem till fängelse. Här handlar det om personer som är mördare, bankrånare och allt möjligt annat i den stilen. Sådana skall sitta i fängelse.

Herr talman! Jag är uppriktigt bekymrad över Catarina Rönnungs oförmåga att förstå vad saken gäller. Jag börjar undra var hon har befunnit sig under de senaste åren då propagandan har trappats upp i landet, inte bara mot homosexuella utan över huvud taget. Propagandan har ökat mot judar, mot zigenare, mot homosexuella och mot etniska minoriteter, vilka alla är klassiska måltavlor för nazister och rashetsare av olika slag. Ett exempel på att Catarina Rönnung tydligen inte vill se den verklighet som råder är hennes formuleringar om att propagandan förekommer i små obskyra tidningar. Får jag upplysa om att en av de största musiktidningar som i dag finns i landet och som vänder sig direkt till ungdomar heter Nordland. Den ges ut av en grupp personer som står mycket nära VAM, som vi nyligen talade om. I nummer efter nummer bedrivs denna hets oavbrutet. Det är en mycket flott och välgjord tidning som ges ut i stora upplagor. Försök att få in ett genmäle där, så får Catarina Rönnung se hur lätt det är! Detta är inte alls samma bild som fanns kanske för 15-20 år sedan. Nu har vi en ganska allvarlig situation. Lagen bör behandla den hets som faktiskt bedrivs på samma sätt, oavsett vilken grupp som det hetsas mot.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

Herr talman! Catarina Rönnung argumenterar precis som om allting vore bra som det är. Men helt uppenbart är så inte fallet. Det finns, som Håkan Holmberg sade, utomordentligt oroande tendenser. Det är naturligtvis inte bara små, udda och extrema grupper som kör med hets och homofobi, utan det frodas ibland också i bredare grupper. Det är nödvändigt att vi gör en kraftfull markering genom att förstärka lagen om hets mot folkgrupp så att den utvidgas. Detta har utomordentligt starkt stöd bland de homosexuellas egna organisationer. Catarina Rönnung sade litet snusförnuftigt att de homosexuella inte skall utgöra en särskild grupp. Men det som har gjort att det har skett framsteg för deras rättigheter och att homofobin i samhället i stort har trängts tillbaka är ju att de homosexuella har haft modet att organisera sig, att föra en kamp för sina rättigheter. De har också haft modet att framträda i sin egenskap av homosexuella. När människor är utsatta för diskriminering i samhället - de må gälla homosexuella eller de funktionshindrade, som är en annan stor grupp - är det nödvändigt att det anges ett klart förbud i grundlagen. Det gäller likaväl som för andra grupper som blir utsatta för diskriminering - etniska och religiösa grupper.

Herr talman! Catarina Rönnung frågar varför vi skulle ge ett särskilt skydd för de homosexuella och säger att det kan finnas andra grupper med sexuell särart i någon mening. Vilka grupper är det, Catarina Rönnung? Det finns väl ingen grupp som så systematiskt har varit utsatt för förföljelse och diskriminering som de homosexuella, som ju har ett för dem naturligt umgänge mellan vuxna utan att det inbegriper någon särskild form av förtrampande av medmänniskor, utnyttjande av minderåriga eller liknande. Det finns väl ingen annan sådan grupp. Nämn i så fall en sådan grupp. Jag känner inte till någon, men det kan ju hända att mina kunskaper på området är för begränsade. Sedan satt det inte bara vänsterpartister i Handikapputredningen. Utredningen var ju enig i sitt förslag om att man i grundlagen faktiskt borde föra in ett förbud mot diskriminering av funktionshindrade. Den ståndpunkten har vi alltfort.

Herr talman! Jag måste säga att Catarina Rönnungs argumentation blir alltmer märkvärdig att lyssna till. Hon jämför transvestiter med homosexuella. Menar Catarina Rönnung att det finns ett lika stort behov av att föra in exempelvis transvestiter i lagen om hets mot folkgrupp som homosexuella? Jag tycker att den argumentation som Catarina Rönnung för är att kraftigt negligera problemen. Jag vill därför upprepa den fråga som jag ställde i mitt anförande. Hur mycket måste hända innan socialdemokraterna upptäcker att något har hänt? Hur många bögar måste knackas och mördas? Hur många lesbiska måste bli bespottade och slagna innan ni anser att några nya omständigheter har kommit fram och innan ni vågar ta risken att utpeka homosexuella? Trots att homofobin i samhället kanske har minskat, finns det växande grupper som alltmer tydligt och öppet hetsar mot homosexuella, mot judar och invandrare. Varför skall då homosexuella lämnas utanför den lagstiftning som finns till skydd mot denna hets? Argumentationen från dem som inte vill gå med på denna ändring i lagstiftningen är fullständigt förvirrad.

Herr talman! Det som Catarina Rönnung säger innebär ju att lagen om hets mot folkgrupp är helt onödig, att den inte alls skulle behövas över huvud taget. Men så är inte fallet. Det är en lag som har en väsentlig betydelse därför att samhället pekar ut att de som hetsar mot dessa grupper begår allvarliga brott. Lagen handlar alltså om hets mot grupper och inte mot enskilda individer. Den lagstiftning som vi har i dag täcker inte alls det som Catarina Rönnung säger, utan vi behöver en förstärkt lagstiftning. Det är möjligt att det inte heller räcker att skärpa lagstiftningen så att den också täcker hets mot individer. Men det vore åtminstone en kraftig markering från riksdagen, om vi fattade detta beslut, som visar att vi inte accepterar den utveckling som faktiskt är på väg i dag. Catarina Rönnung väljer emellertid att blunda och säger att det antagligen inte har hänt så mycket, att inget har förändrats, att vi har lagstiftning och regler som duger i dag och att samhället skall ta till kraftåtgärder. Men det är precis det ni inte gör.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Det föreligger ingen moderat reservation, men jag vill ändå kort kommentera ett särskilt yttrande som vi har fogat vid betänkandet. I regeringsformens 2 kap. 18 § står det att varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller liknande åtgärd. Inte heller behöver den enskilde tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Därefter stadgas det om rätten till ersättning. Om det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning, som uttrycket lyder, inom en del av fastigheten avsevärt försvåras eller om det uppkommer skada som är betydande i förhållande till värdet på en del av fastigheten, har ägaren rätt till ersättning. Det är utmärkt att rätten till ersättning för rådighetsinskränkningar avseende mark och byggnader numera omfattas av grundlagsskydd på detta sätt. Dock är det alltså så att ersättningen utgår bara om skadan som uppkommit är, som det heter, betydande i förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten. Vad menas då med begreppet betydande skada? Detta uttryck förekommer också i 14 kap. 8 § plan och bygglagen. I samband med tillkomsten av den lagen uttalade bostadsutskottet att ägaren bara skulle behöva tåla en bagatellartad inskränkning och att ingen i något fall skulle behöva acceptera en skada som var större än 10 % av berörd del av fastigheten. Den rättspraxis som har utvecklats vid tillämpningen av lagen innebär dock att skadan måste uppgå till mellan 10 och 20 % för att berättiga till ersättning. Detta är klart otillfredsställande. Det är möjligt att man av praktiska skäl, för att slippa det rent bagatellartade, behöver arbeta med en ungefärlig gräns, t.ex. 3 %, för att kunna tala om betydande skada. I den moderata kommittémotionen anger vi just 3 % som en rimlig och rättvis nivå. Upp till denna nivå skulle alltså fastighetsägaren själv få stå för förlusten för t.ex. en opåräknad begränsning av byggrätten. Om skadan är större borde den uppfattas som betydande i lagens mening. Varje medborgares egendom skall vara tryggad står det ju i regeringsformen. En sådan princip är fundamental för ett rättssamhälle, och därför är frågan om ersättning vid rådighetsinskränkningar viktig. Att dessa frågor är djupt ideologiska framgår inte minst av det särskilda yttrandet från företrädarna för Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som vill försvaga skyddet av den enskilda äganderätten. Men för att lyckas med detta får de alltså försöka ändra grundlagen. Det hoppas jag att de inte kommer att lyckas med. Låt mig tillägga att påståendet att den enskilda äganderätten skulle vara ett hot mot den goda miljön stämmer utomordentligt illa med verklighetens vittnesbörd. Är det någonting som historiskt och erfarenhetsmässigt har visat sig skada miljön, är det frånvaro av enskild äganderätt. Herr talman! Med tanke på frågans principiella vidd skulle vi moderater normalt ha reserverat oss när vi inte fick gehör för synpunkterna om skyddet av den enskilda äganderätten vid rådighetsinskränkningar. Men eftersom det pågår en utvärdering av ersättningssystemet enligt plan och bygglagen, en utredning som skall vara klar vid halvårsskiftet, har vi nöjt oss med ett särskilt yttrande, som jag här har redogjort för.

Herr talman! Det finns här inte utrymme för att ta upp den enskilda äganderätten i hela dess vidd. Den enskilda äganderätt som det här handlar om och som moderaterna av hävd vill ha ett utomordentligt starkt grundlagsskydd för gäller inte den enskilda personens ägande av sin kavaj, sin kjol, sin handväska eller något liknande, utan det handlar om egendomar som ger makt och som är av betydelse i samhället. Det är det som den här äganderättsdiskussionen handlar om. Man vill skydda en äganderätt som bevarar samhällets maktförhållanden i avseende på dem som kontrollerar stora egendomar och dem som i den meningen är egendomslösa. De konkreta förslagen till bl.a. skärpta ersättningsnivåer innebär ett försvårande för det allmänna att bedriva en rimlig miljöpolitik, såsom vi har påpekat i vårt särskilda yttrande. Så förhåller det sig med den saken.
Herr talman! Jag tycker att Kenneth Kvist här talar på ett sätt som var vanligt före marxismens sammanbrott. Han säger att vi självfallet skall få ha kvar ett ägande av våra kavajer och andra enskilda föremål men att det däremot skulle vara diskutabelt med enskilt ägande av mark. Jag trodde att Vänsterpartiet ändå något hade modifierat den ståndpunkten under de senaste åren. Jag vill upprepa att enskild äganderätt både vad gäller mark och i övrigt har visat sig leda till att marken och det andra ägda vårdas väl. Det som vi nu diskuterar är inte i och för sig att det allmänna skall kunna få inskränka delar av användningen av marken, utan huruvida detta skall ersättas och i vilken utsträckning det skall ske. Det kan, för att ta ett konkret exempel, vara så att det allmänna vill bygga en flygplats. Då begränsar man i viss utsträckning den enskilde markägarens intressen och möjlighet att disponera den egna marken. Detta exempel hämtar jag från Fri och rättighetsutredningen. I ett sådant fall får det allmänna bygga sin flygplats, men självfallet skall den enskilde ha rätt till ersättning för den skada han då lider. Frågan är då när denna skada är att anse som betydande. En rimlig uppfattning är att den ganska snart kan vara betydande. Rent principiellt borde egentligen all skada ersättas, men av praktiska skäl kan kanske en gräns vid 3 % vara lämplig.
Herr talman! För det första vill jag rätta Nils Fredrik Aurelius vad gäller att marxismen som samhällsteori skulle ha lidit ett sammanbrott. Den är alltjämt en i högsta grad levande och vital teori. För det andra är moderaternas motiv för skyddet för äganderätten att den är en oförytterlig rättighet som ett led i kampen för att befästa privilegiesamhället.

Herr talman! Jag erinrar mig den första raden i det kommunistiska manifestet, om att det går ett spöke genom världen. Kommunismens spöke finns kvar, men jag anser nog att ideologin i övrigt - för att hänsyfta på betänkandet - har lidit avsevärd skada. Jag förstår inte riktigt hur Kenneth Kvist kan utgå från att den enskilde markägaren skulle drivas av en längtan att fördärva sin egendom, den mark som han har. Erfarenheten visar att det inte alls fungerar så. Den generella erfarenheten är att det enskilt ägda vårdas bra. Vad vi här diskuterar är naturligtvis den enskilda äganderätten. Om denna rätt inskränks genom det offentligas åtgärder är man berättigad till ersättning. Så måste det fungera i ett rättssamhälle.
Herr talman! Nils Fredrik Aurelius tar upp äganderätten och argumenterar mot att den i sig skulle vara ett miljöhot. Det har jag naturligtvis all anledning att hålla med Nils Fredrik Aurelius om. Äganderätten i sig är inget miljöhot. Jag tycker att den är ett positivt inslag i samhället. Det är viktigt också ur ett miljöperspektiv att det finns ett ägande. När man t.ex. ser till skogsfrågor har privat, enskild bondeskog i många fall hanterats på ett mycket bättre sätt än vad som har varit fallet när det gäller det anonyma storskaliga ägandet - i statens skogar eller i stora bolags skogar. Det är ett mycket positivt inslag. Jag har inte argumenterat mot äganderätten i det särskilda yttrandet. Däremot måste man, även om man är moderat, inse att det finns en konflikt mellan en lagstiftning som på ett oerhört starkt sätt stöder äganderätten och ett lösande av miljöproblemen. Vi tänker oss att en ägare låter en industri eller en fabrik göra utsläpp som drabbar samhället och miljön i stor omfattning. Om samhället då måste dra in tillståndet för en sådan mijömarodör är det inte rimligt att ha en lagstiftning som skyddar miljömarodören. Det är inte rimligt att han får ersättning för framtida vinster i den omfattning som sker enligt den nuvarande lagstiftningen. Den lagstiftningen har Nils Fredrik Aurelius varit med om att skapa.
Herr talman! Det var glädjande att Peter Eriksson talade väl om det enskilda ägandet. Det finns det all anledning att göra, även när det gäller ägande av mark. Jag konstaterar att de två skribenter som gemensamt skrivit under det enskilda yttrandet, alltså Kenneth Kvist och Peter Eriksson, inte helt och hållet tycks ha samma syn på det enskilda ägandet. Det kan naturligtvis förekomma att enskilda personer likaväl som stater stör miljön. Det finns det erfarenhet av. Då finns det lagstiftning att tillgripa. Men det är inte riktigt det som vi nu diskuterar. Det här handlar ju om att en enskild person som har en pågående markanvändning - det kan vara ett jordbruk eller byggnader - och som på grund av en åtgärd från t.ex. kommunen inte längre kan fortsätta med den pågående markanvändningen, lider en skada som han har rätt till ersättning för. Han får alltså finna sig i att han får ändra sin markanvändning t.ex. för att kommunen skall anlägga ett flygfält. Men han måste ändå ha rätt till full ersättning för den skada han lider. Det är det vi diskuterar, och det tycker jag är ett rimligt krav i ett rättssamhälle.
Herr talman! Jag tycker att vi diskuterar precis de sakerna. Tanken att en markägare, industriägare eller aktieägare till ett industribolag som gör uppenbar och tydlig skada på miljön skall ha full ersättning även för framtida vinster tycker jag är helt orimlig. Det har faktiskt gått åt det hållet med den lagstiftning som den borgerliga majoriteten tillsammans med socialdemokraterna drev igenom kring valet 1994. Nu vill ni ta ytterligare steg för att förstärka den. Jag tycker att ni helt och hållet nonchalerar miljökonflikten. Skall man ha en seriös diskussion kring de här problemen måste utgångspunkten vara en helt annan än den Nils Fredrik Aurelius har.
Herr talman! Jag tror att Peter Erikssons fixering kring kärnkraftsfrågan leder litet fel. Det är inte riktigt det vi i första hand diskuterar. Jag upprepar än en gång: Det handlar i stället om vilken rätt till ersättning som en markägare har vid rådighetsinskränkningar, dvs. när han på grund av en åtgärd från det allmänna tvingas ändra sina planer. Det är inte så att denna rätt är alldeles hundraprocentig i alla avseenden. Det finns ett antal undantag som jag har här framför mig, nedskrivna på ett papper. Jag kanske inte skall gå igenom dem nu. Jag vill bara nämna att markägaren t.ex. inte har rätt till förväntningsvärden. Om han t.ex. har tänkt sig att ta upp en grustäkt på ett område är det inte utan vidare sant att han får ersättning för det faktum att han inte får göra detta. Det finns alltså ett antal undantag. Men grundprincipen måste ändå vara att om markägaren har en pågående markanvändning som ändras genom att det allmänna av i och för sig goda skäl vill begränsa markägarens nyttjanderätt till marken har markägaren rätt till ersättning. Det är det som vi har velat påpeka i vårt särskilda yttrande.

Herr talman! Jag och några andra från Folkpartiet har i vår motion fört fram frågan om att ett diskriminerinsförbud mot homosexuella skall skrivas in i regeringsformen. Utskottet påpekar att en sådan reglering i första hand riktas mot riksdagen och den lagstiftande och normgivande makten. Jag tycker därför att det handlar om att det är mer angeläget att i praktisk handling visa vad man menar. I den här frågan får det vara upp till oss i riksdagen att bevisa att vi inte behöver några särskilda stadganden i regeringsformen, utan att vi t.ex. kan ändra på diskriminerande regler om bostadsbidrag och annat. Jag vill till fullo instämma i Håkan Holmbergs inlägg och yrka bifall till reservation nr 2. Nazistisk och nynazistisk hets mot homosexuella är inte någon ny företeelse. Jag tror att det är vårt eget samhälles traditionella fördomar som gjorde att det inte fördes in något stadgande i lagstiftningen alldeles från början. Det handlar inte om någon lätt släng av homofobi, som många av oss kanske lider av, utan om hat och ideologiskt betingade angrepp på en grupp människor. Under modern tid, särskilt under senare år, har de homosexuella själva vetat att hets förekommer. Det finns många exempel på det och att det i förlängningen leder till aktiva handlingar och brott. Det finns en koppling mellan ord och handling. Det är hets i ordets rätta bemärkelse. Andra lagar har skärpts och utvidgats, t.ex. när det gäller straffskärpning. Ändå vill majoriteten i utskottet inte inkludera homosexuella i början av kedjan, d.v.s. när det gäller de ord som sedan leder till praktisk handling. Jag tycker inte att majoriteten tar det här på allvar. Moderaterna vill inte ens ta en diskussion i frågan. Socialdemokraternas och majoritetens argumentation är egentligen en argumentation mot hela hetslagstiftningen och är irrelevant i sammanhanget. Det handlar inte om någon ny typ av lagstiftning utan om att den klassiska måltavlan för nazister, dvs. homosexuella, inte ingår. Det ger snarast en motsatt signal från lagstiftaren - att det mer eller mindre är okej. VAM - anhängare eller andra behöver i det här fallet inte ens sätta sig över några lagar. Utskottet anser inte heller att några nya omständigheter har framkommit. Ja, det kan man ju hålla med om. Vi andra visste redan att hets förekommer. När skall majoriteten få tillräcklig information? Herr talman! Utskottet anser att det här är en omotiverad inskränkning av tryckfriheten och yttrandefriheten. Det är ganska häpnadsväckande. Jag kan ge exempel på vad som förekommer i pamfletter genom att läsa högt: Homosexuella har ingen rätt att leva. Homosexualitet är en svulst på folkkroppen. Sopa bort denna smuts ur samhället! Budskapet är tydligt, men det innebär inte någon direkt uppmaning till handling. Uppenbarligen tycker man att det är motiverat att värna om detta. De nazistiska angreppen blir faktiskt snarare legitimerade av att vi inte vill inkludera detta i lagstiftningen mot hets mot folkgrupp. För oss i Folkpartiet är det självklart att det inte behövs mer bevis för behovet av en skärpning när det gäller lagstiftningen. Historien har hittills talat sitt tydliga språk. Jag yrkar bifall till reservation nr 2 av

Herr talman! Konstitutionsutskottet har gjort bedömningen att grundlagsskydd mot patent på liv inte är nödvändigt eftersom gällande lagstiftning ger tillräckligt skydd för att patent inte skall beviljas uppfinningar vilkas nyttjande skulle strida mot god sed. Därmed har utskottet förbisett en viktig aspekt av den nya gentekniken. Det kan ännu inte sägas att det i samhället bland allmänheten finns en utbredd uppfattning som kan ligga till grund för vad god sed i detta fall kan vara. Gentekniken grundar sig på nya vetenskapliga rön som spekulativt skulle kunna leda till hisnande uppfinningar. Dock ligger de nu i händerna på vetenskapsmännen och de som innehar kunskapen för att kunna skapa dessa uppfinningar. Såväl genteknik som patent på liv ställer en människas grundvärderingar på sin spets. Enligt mitt och Miljöpartiets sätt att se på saken speglas i ställningstagandet till patent på liv inte bara individens människosyn utan dennes förhållande överlag till liv och naturen på jorden. Ett patent på liv innebär att människan gjort sig till obestridbar herre över allt levande och att vetenskapen till sist helt går i lönsamhetens ledband. Blir denna värdering styrande finns det all anledning att ifrågasätta det skydd som nu finns i form av god sed. Gentekniken är ännu i gryningen av sin utveckling. Det finns självfallet stora risker med denna. Inte minst bör man ifrågasätta de påtagliga riskerna med utplacering av genmanipulerat organiskt material i den fria naturen. Ett grundlagsskydd mot patent på liv innebär att en annan värdering än den kommersiella dominerar synen på gentekniken. Respekten för liv och ödmjukhet inför evolutionens naturliga utveckling måste ingå i vårt samhälle som en självklarhet och ha sin berättigade plats i grundlagen. En annan aspekt som talar för ett grundlagsskydd mot patent på liv är att man i vårt samhälle uttalat såväl genom lagstiftning som genom fungerande institutioner i samhället att djurs lidande respektive välmående är en etisk angelägenhet även för människor. Denna etiska aspekt på andra djur visar på att det sätt som vi förhåller oss till andra djur på jorden även är talande för vårt beteende inom den egna djurgruppen, nämligen människorna. Att vi som människor med vissa specifika egenskaper förmår frångå andra lagar i naturen, såsom den starkes rätt, gör att vi har unika möjligheter att tillämpa våra värderingar även i relation till andra levande organismer. När gentekniken går kommersialismens intressen till mötes ställs olika värderingar mot varandra beträffande djurs lidande och vår syn på naturen, men det skapar även motstridiga intressen bland jordens befolkning. Vi vill i detta sammanhang betona ulandsperspektivet och exemplifiera med konsekvensen av den gröna revolutionens framfart där vissa genmanipulerade grödor bidragit till ekologiska katastrofer, svält, kemikalieberoende och hälsoproblem hos fattiga bönder. Utarmningen av olika grödor har varit särskilt förödande. När röster höjts för att återgå till de traditionella växtsorterna har detta av ekonomiska skäl inte gått. Patent på liv är en strikt kommersiell åtgärd som kör över viktiga etiska ståndpunkter och lämnar öppet för en skrämmande utveckling, om vi än inte riktigt kan föreställa oss några konkreta scenarion. Dock ger oss utvecklingen på detta område med internationella exempel, och då inte minst de diskussioner som pågår inom EU, en inblick i vilka ställningstaganden som nu dominerar. Att manipulera med mänskligt liv i form av manipulationer med människors gener och ärftliga anlag är dessutom en grov kränkning av människans integritet och speglar tydligt en etisk människosyn som är ovärdig dagens samhälle och vars rötter man finner i diverse mörkerideologier. Ett grundlagsskydd mot patent på liv är nödvändigt av dignitetsskäl. Än en gång behöver människans grundläggande värderingar bekräftas. Denna gång är det fråga om en förlängd mänsklighet, nämligen den som inkluderar människan i förhållande till naturen. Genterapi på könsceller borde rimligtvis vara frånstötande för de flesta. Det borde därför vara naturligt att grundlagsskydda mot just ett sådant förfarande som så tydligt strider mot en förmodad generell uppfattning. Med detta vill jag yrka bifall till Miljöpartiets reservation om genteknik.

Herr talman! Jag uppskattar givetvis att utskottet har behandlat ämnet så pass utförligt i betänkandet. Jag anser att det är av största vikt i och med att den här vetenskapen är så pass ny och allomfattande. Den har absolut anknytning till den diskussion som har förts här i kammaren i dag och som handlar om skydd av vissa grupper. Gentekniken ställer etiska värderingar på sin spets i den meningen att den omfattar människans integritet i sin helhet. Den ger också möjlighet att reglera människan i grund och botten. Detta speglas i sin förlängning i den relation vi har till djur och natur. Dagens lagstiftning visar vilken syn som dominerar inom gentekniken, och det är den kommersiella och inte den etiska. Vad gäller förbud mot patent på liv är det upptäckten som Catarina Rönnung talar om men inte korsningen. Det är onkomusen och manipulationen ett bra exempel på. Vi står fast vid att den etiska värderingen måste komma i första rummet. Den här diskussionen måste i första hand handla om vilka värderingar respektive ideologier individer och samhället är beredda att ta ställning för beträffande denna nya vetenskap.

Herr talman! Förslaget om höjning av presstödet med 13 % mitt under löpande budgetår innehåller många principiella frågor. För det första handlar det om presstödets vara eller inte vara över huvud taget. Just nu har vi en omfattande debatt om de selektiva bransch och företagsstöden. Det finns kraftiga strömningar för att avveckla selektiva stöd och byta ut dem mot generella åtgärder för att lyfta av pålagor på företagen i allmänhet och småföretagen i synnerhet. T.o.m. näringsministern har visat ett viss intresse för den här frågan. Jag är av den uppfattningen att selektiva stöd ofta gör mer skada än nytta. Jag skall inte gå in närmare på den debatten nu. Vi får återkomma i det reguljära budgetarbetet eller när För det andra handlar det om att just nu komma med höjningen, och det är inte någon liten höjningen det är fråga om. Det handlar om 13 %. Det torde vara sällsynt att någon budgetpost, möjligen vid sidan av vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder, har fått en så stor höjning. Det stramas snarare åt överallt. Jag tycker att det är utmanande att höja presstödet när barnbidrag, sjukersättningar, arbetslöshetsersättningar, osv. sänks. Då kommer jag in på den tredje frågan och principen. Man kan faktiskt inte utesluta att förslaget har sin grund i att många av de stödberättigade tidningarna är regeringen och Socialdemokraterna närstående. Det tycks vara lättare för socialdemokratiska tidningar att få regeringens öra än för många andra intressen i samhället. Tidningar i allmänhet har ju fått bidra till den ekonomiska saneringen genom införandet av momsen. Men nu skall presstödstidningarna få full kompensation. De skall inte bidra. För det fjärde är det uppseendeväckande att komma med ett sådant här förslag mitt under löpande budgetår. Presstödet får en egen snobbfil och kommer inte in i den allmänna mangling och prioritering som sker, och skall ske i än högre grad i de nya budgetprocessen. Herr talman! Allt talar för avslag på propositionen och bifall till reservationen.

Herr talman! Staten har sedan länge givit stöd till dagspressen. Det första stödet infördes redan 1948. Syftet var att hålla nere tidningarnas driftskostnader. Det grundläggande målet för det statliga presstödet har alltsedan dess varit att upprätthålla mångfald och en väl fungerande demokrati. Statens stöd till dagstidningarna består i huvudsak av tre delar. Det rör sig i dag om reducerad mervärdesskatt på upplageintäkter, reducerad annonsskatt och ett s.k. direkt presstöd. I den offentliga debatten har det direkta stödet tilldragit sig störst intresse trots att det i kronor räknat är mycket mindre än vad som utgår i form av indirekt stöd, och som i princip tillkommer alla dagstidningar. Att det blivit så beror sannolikt på att det direkta stödet är lättare att värdebestämma än det indirekta stödet. Den debatt vi nu för gäller det direkta stödet över statens budget. Det är frågan om att i tilläggsbudgeten föra upp 53 miljoner kronor till ökat driftsstöd. Uppfattningarna om förslaget i utskottet går isär, som har framgått här. De följer i princip samma mönster som tidigare. Folkpartiet och Moderaterna är emot förslaget medan de andra partierna i KU är för. Kds är inte representerat i KU. Det finns således en massiv uppslutning i den svenska riksdagen bakom ett väl avvägt direkt statligt presstöd. Uppslutningen är så stark att inte ens de senaste decenniernas regeringsskiften mer än marginellt har kunnat påverka stödformen. Folkpartiets och Moderaternas årliga attacker mot dagspressens mångfald har alltid stött på patrull. De har dess bättre fått finna sig i ett allt mindre stöd. Jag är naturligtvis glad över att kunna konstatera detta. Herr talman! Moderater och folkpartister intar således en särställning i den här frågan. Båda partierna vill avskaffa det direkta stödet, men de vill inte gå lika snabbt fram. Moderaterna har föreslagit att det direkta stödet till dagspressen skall slopas redan 1997. Folkpartiet vill trappa ned stödet i snabb takt. Deras inställning är, som jag ser det, från demokratiska utgångspunkter mycket svår att förstå. Den är antidemokratisk, för att uttrycka sig på ett annat sätt. Ett genomförande av Folkpartiets och Moderaternas förslag skulle omedelbart få förödande konsekvenser. Det skulle bli ett hårt slag mot den svenska demokratin. Ett stort antal tidningar, både stora och små, skulle inte längre kunna ges ut. Deras röster i den politiska debatten skulle tystna. De många människornas möjligheter att ge uttryck för sina tankar skulle starkt beskäras. Man kan fråga sig om det verkligen är en sådan demokrati vi vill ha. Moderater och folkpartister vill det. Det stora folkflertalet vill det inte. Vi vill det inte. Tidningsdöd och massaker på mångfald är minst av allt vad svensk demokrati behöver i dag. Den svenska presspolitiken har utgått ifrån att bredd i opinionsbildningen innebär att det finns konkurrerande och kompletterande tidningar på varje marknad där så är praktiskt möjligt. Det finns i dag, herr talman, inte några avgörande skäl för att ge avkall på denna princip. Därför finns det faktiskt många starka skäl för det ökade driftsstöd som nu föreslås. Gör vi ingenting nu dukar många tidningar under. Då flagnar mångfalden. Demokratin skulle ta stryk. Det vill vi inte. Presstödet har inte höjts på många år. Sanningen är egentligen den motsatta. Stödet har urgröpts och fått vidkännas regelrätta nedskärningar. 1992 sänktes såväl utvecklingsstödet som distributionsstödet med vardera 6 miljoner kronor. Den totala nedskärningen jämfört med anslaget 1991/92 blev 57 miljoner kronor. Det är ca 10 %. 1994 drogs också driftsstödet ned med 3 %. Det är alltså fel att påstå att presstödet inte har fått vidkännas nedskärningar. Till detta skall också läggas att priserna på tidningspapper har stigit mycket kraftigt under de senaste två åren. Kostnadsstegringarna på tidningspapper var synnerligen snabba under 1995. Andratidningarna har inte heller kunnat hävda sig i konkurrensen med förstatidningarna på annonsmarknaden. Den är en viktig bit av tidningarnas ekonomi. Talet om att det direkta presstödet snedvrider konkurrensen på tidningsmarknaden, vilket Inger René var inne på, är rent ut sagt struntprat. Det är inte sant. Den höjning av driftstödet som nu föreslås i tilläggsbudgeten är således väl motiverad. Det är inte bara socialdemokratiska tidningar som har regeringens öra, Birgit Friggebo. Presstöd utgår nämligen inte bara till socialdemokratiska tidningar. Det indirekta presstödet utgår, såvitt jag förstår, till alla dagstidningar. Dagens Nyheter får sin stora beskärda del av det indirekta stödet. Svenska Dagbladet, som man kanske kan kalla moderat, mottar det kanske kraftigaste presstödet av alla tidningar. Det finns centerpartistiska tidningar som får presstöd. Många tidningar utöver de socialdemokratiska uppbär direkt presstöd. Att socialdemokratiska tidningar specifikt skulle ha regeringens öra är alltså inte sant. Att det tillförs pengar i en tilläggspropoposition är inte heller särskilt konstigt, Birgit Friggebo. Vad har man egentligen tilläggspropositioner till? Man kan göra mycket i dem, också tillföra pengar när detta är motiverat. Denna gång är det i mycket hög grad motiverat att tillföra det direkta driftstödet i presstödet de 53 miljoner kronor som föreslås. Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Jag tycker inte att Kurt Ove Johansson gav särskilt många skäl till att presstödet just nu skall ökas med 13 %. Det måste finnas en bakomliggande orsak till att regeringen och socialdemokraterna lyssnar mer till den socialdemokratiska pressen än några andra intressen i samhället. Är det verkligen så att demokratin går under och att tidningarna är så svaga att de inte klarar sig utan denna 13-procentiga höjning? Är vårt land verkligen så illa ute? Kurt Ove Johansson talar mycket om presstöd i allmänhet. Han talar om momsen och om befrielser av pålagor som ett stöd. Detta har sin utgångspunkt i tanken att allting tillhör staten och att varje avstående från konfiskation skall tolkas som en välvilja och ett stöd. Det är ju frånvaro av pålagor det är fråga om! Jag tycker att det är en allmän nedsmutsning av språket att tala om stöd i sådana sammanhang. Kurt Ove Johansson pekar ut Folkpartiet och även Moderaterna och säger att de har en särställning. Vi i Folkpartiet har många gånger varit ensamma om olika förslag, och så småningom fått stöd från en allt bredare och större majoritet. Jag är alldeles övertygad om att presstödet kommer att vara avvecklat inom en inte alltför avlägsen framtid.
Herr talman! Birgit Friggebo tycks anse att mitt sätt att föra resonemang om det indirekta presstödet skulle vara mitt eget påhitt. Så är det naturligtvis inte. De utgångspunkter som jag har haft för mitt resonemang om det indirekta presstödet bygger på presstödets effekter, och på utvärderingen i ESO rapporten som kom 1993, vid en tidpunkt när Birgit Friggebo satt i regeringsställning. Det resonemang jag för om det indirekta presstödet är alltså inte någon innovation av Kurt Ove Johansson. Det bygger på detta rapportmaterial, som Birgit Friggebo gärna kan få låna om hon vill fördjupa sina kunskaper om det indirekta presstödet. Jag tycker att jag gav tillräckliga skäl i mitt inledningsanförande till att öka driftstödet med 53 miljoner kronor. Jag skulle måhända också kunna tillägga en sak när det gäller pappersprisutvecklingen. Den har varit väldigt snabb under de senaste två åren och kostnaderna kommer sannolikt också att öka snabbt under 1996 enligt de beräkningar som görs. Som jag tidigare påvisade har presstödet under nittiotalets första år tagit väldigt mycket stryk. Nog finns det starka motiv för att i tilläggsbudgeten föra upp dessa ytterligare 53 miljoner kronor.

Herr talman! Nej, jag har inte skrivit in mina repliker till Inger René i förväg i mitt manuskript, och hon behöver inte heller befara att jag kommer att göra det. Jag tror att jag klarar att föra denna debatt med Inger René tillräcklig bra på fri hand. Jag bygger mitt resonemang på den reservation som Moderaterna och Folkpartiet gemensamt har skrivit. I en av de fem meningarna hävdas att effektiviteten i tidningarnas utveckling hos dem som mottar presstödet blivit lidande på grund av stödet. Så är det inte. Det påståendet är helt gripet ur luften. Det råkar nämligen vara så att det utvecklingsstöd som bl.a. ingår i presstödet har betytt oerhört mycket för tidningarnas effektivitetsbefrämjande. Detta visar undersökningar som Presstödsnämnden har gjort. De visar också att utvecklingsstödet i presstödet betyder oerhört mycket för tidningarnas effektivitetsutveckling. Dessutom vilar inte de tidningar som mottar presstöd på några lagrar, Inger René. Jag vågar försäkra att tidningsledningarna i dessa företag jobbar minst lika hårt, kanske t.o.m. hårdare, än tidningsledningarna hos de tidningar som genererar stora vinster. Det är hela tiden fråga om en effektivitetsjakt och en kostnadsjakt även i dessa företag.

Herr talman! Presstödet är ingen fredad zon. Jag ägnade åtminstone en tredjedel av mitt inledningsanförande åt att tala om på vilka områden presstödet under nittiotalet fått vidkännas nedskärningar. Detta är alltså ingen fredad zon. Man skall dock komma ihåg att presstödet har tillkommit för att garantera mångfalden och för att slå vakt om viktiga demokratiska värden. När man då kommer till en punkt där man ser att om man inte gör någonting kommer många av de språkrör som nu finns att tystna måste man naturligtvis göra någonting åt det, såvida man inte vill skada demokratin, mångfalden. Det är det som ligger bakom förslaget. Sedan till konkurrensneutraliteten. Om man tittar närmare på t.ex. annonsutvecklingen finner man att det inte är de stora tidningarna, förstatidningarna, som tar stryk. De ökar faktiskt sina annonsintäkter. De som tar stryk är andratidningarna; det är de som får presstödet. Det är där utjämningen av kostnaderna måste ske. Syftet med att man en gång i tiden införde det direkta statliga stödet var just att man ville utjämna kostnaderna. Ser man det från konkurrenssynpunkt skulle man egentligen öka på driftsstödet ytterligare utöver de 53 miljonerna - det vill jag försäkra Inger René.

Värderade talman! Jag hade egentligen inte tänkt delta i den här debatten. Jag hade tänkt nöja mig med att den reservation som finns i ärendet stöder den motion som jag har lämnat in, men när jag satt på mitt rum och lyssnade kunde jag inte låta bli att gå hit till kammaren. Man talade här om att det är viktigt med mångfald och konkurrens, vilket det naturligtvis är, både för tidningar och för speceriaffärer. Går en speceriaffär av två på en ort dåligt kan man naturligtvis avgöra om man vill samla ihop pengar för att stödja den eller om den skall få konkurreras ut av den som bättre lyckas markera samhörighet med kunderna. Men på tidningsområdet har vi presstödet, som naturligtvis har haft stor betydelse för många tidningar runt om i landet och varit avgörande för att de har kunnat överleva. Men man kan inte säga annat än att det har snedvridit konkurrensen. Man skulle kunna tro att presstödet hade gynnat de politiska partier som har den mindre tidningen - den skulle annars kanske ha försvunnit. Men att det är så kan man inte bevisa. Jag tror möjligen att man kan säga att det blir något sämre nyhetsbevakning, om den ena av två tidningar på en ort läggs ned och den andra blir kvar. Konkurrensen sporrar nog journalister att vara på hugget och försöka vara först med nyheter. På det viset tror jag att mångfalden kan vara bra. Men på många håll i landet har en enda stor tidning varit avgörande för framgångarna för de politiska motståndarna till den tidningens ideologi, i varje fall om tidningen inte har varit socialdemokratisk. De tidningar som inte tillhör det socialdemokratiska partiet har ofta visat mycket stor generositet och öppenhet när det gällt att redovisa socialdemokraternas intentioner t.ex. i kommunalpolitiken, medan det har varit svårare för de borgerliga partierna att få motsvarande generösa behandling av socialdemokratiska tidningar på de få platser där de har lyckats skaffa sig dominans. Man har runt om i landet också kunnat reta sig på märkliga grupperingar; där det har funnits små centerpartistiska och socialdemokratiska tidningar har Centern och Socialdemokraterna gått ut gemensamt i kommunerna och fått majoritet för kommunal annonsering i tidningar som knappast har haft någon relevant täckning i det område där kommunala pengar har satsats på detta. Men det som gjorde att jag bestämde mig för att gå upp och säga några ord i den här debatten var egentligen en annan sak. Jag tycker väldigt ofta att det är roligt att samarbeta med socialdemokrater. Jag känner stor samhörighet med socialdemokrater i många frågor och tycker att det ganska sällan uppstår riktigt svåra konflikter. Men jag blir så väldigt besviken varje gång det kommer upp sådana här ärenden, där man märker att socialdemokraterna gynnar företag och organisationer som ligger nära socialdemokraternas egen verksamhet. Jag tyckte att det var viktigt att få detta taget till protokollet i detta sammanhang. Den typen av gruppegoism tycker jag att det skulle vara väldigt fint om vi kunde få allt mindre av i svensk politik. Ett litet steg på den vägen skulle vara att avslå det här märkliga förslaget om att höja presstödet.
Fru talman! Om det hade varit som Wilson säger, att presstödet enbart hade tillkommit för att gynna socialdemokratiska tidningar, hade hans resonemang varit bestickande. Men så är det ju inte. Jag har i flera inlägg försökt att tala om vilka som var de grundläggande orsakerna till att presstödet en gång infördes. Som jag sade gällde det generella presstödet från 1948 till slutet av 60-talet. 1969 fick vi det direkta presstödet. Det tillkom i akt och mening att slå vakt om mångfalden, och då inte bara i den meningen att det skulle bli ett presstöd till socialdemokratiska tidningar. Presstödet utgår ju, som jag har sagt tidigare, till socialdemokratiska tidningar, till centertidningar och även till det moderata Svenska Dagbladet. Även andra tidningar, som måhända skulle kunna föras till politiska kategorier, får ju presstöd om de uppfyller kraven i det regelsystem som finns i sammanhanget. Det här är alltså inget stöd som är ensidigt riktat till socialdemokrater, utan stödets syfte är att slå vakt om den mångfald som Carl-Johan Wilson själv prisade i sitt anförande och att se till att vi har en väl fungerande demokrati. Jag tror att det är oerhört viktigt att detta kommer fram. Jag är därför glad för att Carl-Johan Wilson genom sitt inlägg gav mig möjligheter att säga detta ännu en gång.
Värderade talman! Jag hoppas att jag inte uttryckte mig så, att presstödet tillkom för att gynna socialdemokratiska tidningar. Att ett sådant förslag skulle läggas fram från socialdemokratiskt håll kan naturligtvis inte inträffa - det förstår jag. Men huvudskälet till att jag gick in i debatten var känslomässigt - jag kände en sådan besvikelse över att behöva notera den gruppegoism som jag ändå tycker att det är uttryck för. Jag säger detta trots att det möjligen ger Kurt Ove Johansson möjlighet att nu gå upp i replik en gång till. I många sådana här frågor är det svårt att hitta en millimeterrät linje. Ibland är det rent känslomässigt - man känner att här fungerar inte det politiska livet riktigt sakligt, utan det kommer in gruppegoistiska tendenser. Det tycker jag att det gör i det här ärendet. Det är klart att man kan nämna Svenska Dagbladet som ett skäl till att ha kvar presstödet, men då borde ju Moderata samlingspartiet hålla tyst i den här debatten, i varje fall för att rädda Svenska Dagbladet. Men Moderaterna tycker ju, precis som jag, att konkurrensen skall få gälla. Skulle så bli fallet kan Moderaterna kanske räkna med att man skulle få lägga ned Svenska Dagbladet. Men det kanske är lättare att ordna insamlingar för Svenska Dagbladet än för liberala och socialdemokratiska tidningar. I stor utsträckning är det här alltså en känslomässig reaktion. Jag vänder mig mot att Socialdemokraterna vid sådana här tillfällen, som jag uppfattar det, agerar i en politisk fråga för att gynna sina egna.

Fru talman! När läkemedelsfrågor nu diskuteras går det inte att komma förbi de principiella frågorna kring monopolföretag med statligt ägande. Konsekvenserna av sammanblandningen av myndighetsuppgift och affärsrörelse i form av ineffektivitet och högre priser för den enskilde är så klara. Skälen för avreglering och privatisering av läkemedelsbranschen framträder så tydligt om man blickar något tillbaka på branschens historia. En sådan återblick kan därför vara befogad. Det är med häpnad, fru talman, som det svenska folket har tagit del av massmediernas skildring av förhållandena vid Apoteksbolaget. Det är inte förvånande. Mer förvånande är att insikten om att detta är ett systemfel fortfarande tycks saknas även inom stora politiska partier. Det är därför viktigt att klargöra att de missförhållanden som påvisats inte huvudsakligen är en olycklig tillfällighet beroende på persongalleriet utan en följd av den sammanblandningsekonomi som fått breda ut sig under socialdemokratisk ledning. Från moderat sida har vi i våra motioner pekat på vådan av en olämplig struktur, och Margit Gennser har tydliggjort det i utredningen Förvisso, fru talman, har just apoteksväsendet länge i hög grad varit i riskzonen för en sammanblandning av olika intressen. Det har alltid varit hårt reglerat av myndigheterna därför att läkemedelsbranschen är speciell och därför att kraven inom den måste ställas speciellt högt. Apoteken drevs visserligen av enskilda företagare, men deras verksamhet påverkades i hög grad av statliga regleringar. Från 1920-talet betalades avgifter till staten som var utformade så att apotekarens skicklighet som företagare inte betydde någonting. Redan däri låg egentligen ett frö till förstatligande. Fru talman! Visserligen visade 1953 års läkemedelskommitté att det gick att skapa ett avgiftssystem som skulle stimulera apotekaren att arbeta för en rationell och kostnadseffektiv rörelse av apoteket, men det föll på hälleberget. En sådan förändring skulle också ha lett till att småföretagarandan kunde ha uppmuntrats, men det skedde ingen sådan liberalisering. I stället föreslogs - efter en ny utredning - ett förstatligande, inte för att de privata apoteken missköttes och inte för att sänka kostnaderna för de enskilda konsumenterna utan för att förstatligandet skulle ge bättre möjlighet till anpassning till samhällsandan. Det är ett anmärkningsvärt motiv. Fru talman! Nu lät man komplettera Apoteksbolagets affärsdrivande verksamhet med myndighetsutövning. Apoteksbolaget skulle prisförhandla med industrin och handha statens läkemedelsinformation. Det blev också priskontrollant. Ändå var bolaget privaträttsligt och skulle följa praxis från näringslivet vad gällde vinstdrivande verksamhet. Man skulle alltså driva affärer i monopolform samtidigt som man hade offentligrättslig makt. Det är en sammanblandning. Rätten att själv fastställa sina handelsmarginaler tillsammans med utdelningsbegränsningar medförde självklart att kapitalet snabbt växte vilket naturligt nog tog sig uttryck i växande aspirationer. Man kunde generöst ställa upp som sponsor åt t.ex. Socialdepartementet i diverse projekt, och det uppfattades som självklart att Apoteksbolaget alltid representerades som expert eller sakkunnig i alla utredningar som på något sätt kunde beröra bolagets framtid. Sedan var man också remissinstans för de utredningar som man från början haft möjlighet att påverka i önskad riktning. Det kan man kalla ett bra inflytande. Sammanblandningen av myndighetsuppgifter och affärsdrivande verksamhet är förödande och skadlig för demokratin och hotar det politiska systemets legitimitet. Bl.a. därför är det så viktigt att vi snarast privatiserar verksamheten vid Apoteksbolaget. Monopol är ineffektiva och skadliga var de än finns, och de bör avskaffas. Ett avskaffande av Apoteksbolagets detaljhandelsmonopol skulle öka tillgängligheten och ge egenvården bättre förutsättningar. En privatisering av Apoteksbolaget skulle leda till billigare läkemedel vilket skulle minska kraven på fortsatta besparingar på de sjuka. Nu bör vi tillse att Riksförsäkringsverket får i uppgift att inte bara fastställa apotekens inköpspriser, som de numera gör, utan också deras utförsäljningspriser för de läkemedel som omfattas av läkemedelsförsäkringen samt att arbeta fram rutiner som är anpassade till ett apoteksväsende som arbetar i konkurrens.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

Fru talman! I det här betänkandet behandlas ett antal motionsyrkanden rörande läkemedelsfrågor. I huvudsak handlar motionsyrkandena om två ämnesområden: dels frågan om Apoteksbolagets roll och inriktning, dels behandlingsresurser för patienter som redan drabbats av läkemedelsberoende och åtgärder för att motverka läkemedelsberoende. Jag vill inledningsvis yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på den moderata reservationen. Målet för vår läkemedelsförsörjning är självfallet en säker och effektiv läkemedelshantering. Hur läkemedelshanteringen skall organiseras och regleras har utretts i flera omgångar. För närvarande är en rapport kallad Apoteksbolagets framtida roll, utarbetad inom Socialdepartementet, ute på remiss. I betänkandet refereras vad denna rapport innehåller. Enligt uppgift förväntas en proposition i detta ämne läggas fram hösten 1996. När propositionen föreligger finns det anledning att debattera och ingående penetrera hur läkemedelsförsörjningen skall organiseras. I avvaktan på detta skall jag nöja mig med några kommentarer om den moderata reservationen. Jag trodde att vi skulle kunna diskutera det här ämnet i dag utan att blanda in det som har hänt internt inom Apoteksbolaget. För egen del tänker jag avstå från den delen av frågan. Den behandlas i annan ordning. Moderaterna skriver i sin reservation att om man upphävde Apoteksbolagets monopol skulle tillgängligheten till läkemedel ökas. Jag måste säga att det inte är i många sammanhang under alla de år jag sysslat med hälso och sjukvårdsfrågor som jag har upplevt kritik från människor när det gäller tillgängligheten till läkemedel. Dessutom hävdar man i den moderata reservationen att detta skulle ge den enskilde bättre möjlighet att själv vårda sin hälsa. Det torde vara ett påstående som inte har något sakligt underlag. Det vore intressant om Leif Carlson i en replik kunde utveckla det sakliga underlaget till detta påstående. Därefter säger man att endast den som fått särskilt tillstånd i ett första skede bör få försälja läkemedel. I den moderata världen finns det alltså ett andra och möjligtvis ett tredje skede senare, och det skulle vara intressant att få ta del av vad dessa senare skeden skulle innebära. Anser Moderaterna att handel med läkemedel är som handel med specerivaror och liknande varor? Jag tyckte att det var litet symtomatiskt att Leif Carlson i sitt inlägg helt förbisåg det de flesta motionerna behandlar, nämligen frågan om de människor som fastnar i ett läkemedelsberoende. Det finns anledning att vara orolig över de rapporter vi fått till utskottet om läkemedelsmissbruk och läkemedelsberoende. Vi har alla fått lära oss namn på bensodiazepiner och andra preparat som för många människor innebär en olycklig tillvaro eftersom man har fastnat i beroende av dem. Samtidigt som vi oroas över dessa rapporter måste vi inse att dessa preparat för många andra människor innebär en möjlighet att må bättre eller att bli bra. Men rapporterna om den ökande försäljningen av antidepressiva medel, de stora regionala skillnaderna i förskrivningarna av dessa läkemedelsgrupper i vårt land, rapporterna om den ibland slentrianmässiga förskrivningen, t.ex. vid kristillstånd, och den ibland bristfälliga uppföljningen från förskrivande läkare gör att det är angeläget att fortsatta åtgärder vidtas av alla berörda parter. Vid de kontakter som har förevarit med klientorganisationerna är det också alltför vanligt att man rapporterar om att patienter ej informeras om att vissa av de här preparaten är symtomdämpande och inte botande. Glädjande nog kan man dock konstatera, vilket utskottet gör, att många av de inblandade parterna, t.ex. Socialstyrelsen, sjukvårdshuvudmännen, Läkemedelsverket, Folkhälsoinstitutet och Apoteksbolaget, har pågående aktiviteter inom detta verksamhetsfält. Likaså finns en aktiv klientrörelse vars kunskaper och erfarenheter bör tas till vara. Kommittén om hälso och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000, har i ett delbetänkande som heter Reform på recept föreslagit flera åtgärder som syftar till att förbättra förskrivning av läkemedel, information om läkemedel och uppföljning av läkemedelsförskrivning. Bl.a. föreslås att läkemedelskommittéerna vidareutvecklas och ges ökade resurser. Vidare föreslår utredningen att två nya register upprättas, ett förskrivarregister samt ett receptregister. Vi får anledning att senare diskutera HSU 2000:s förslag, men enligt min bedömning torde båda dessa förslag underlätta arbetet med att förhindra läkemedelsberoende. På flera håll inom landet har startats speciella enheter eller avdelats speciell personal som arbetar med att hjälpa personer som redan fastnat i ett läkemedelsmissbruk. Det är angeläget att den kunskap som därmed skapats sprids till övriga vårdenheter som kommer i kontakt med patienter med likartade problem. Slutligen, fru talman, behandlas i detta betänkande några förslag om läkemedelsförpackningars storlek. Av många skäl är det självfallet angeläget att läkare aldrig skriver ut större förpackningar än nödvändigt. Även här bör läkemedelskommittéerna spela en mer aktiv roll än i dag.
Fru talman! Det vi har sett i Apoteksbolaget är, som jag försökte framhålla, ett tecken på ett systemfel, där konstruktionen, sammanblandningen mellan att vara myndighet och affärsdrivande, leder till aktioner som efter hand ter sig alltmer stötande. Det är därför inte tillfredsställande att bara luta sig mot att det har gjorts en utredning, när vi sedan ser vad den föreslår. Man föreslår att Apoteksbolaget skall behålla ensamrätten för receptbelagda läkemedel och att staten skall fortsätta att vara ensam ägare. Det är inte tillräckligt. Jag tycker att det finns skäl att redan nu, eftersom detta inte görs i en handvändning, sätta i gång arbetet med att ändra de förhållandena. Det är självklart, som Conny Öhman säger, att dessa varor inte får säljas som vanliga livsmedel, utan det måste givetvis ske genom en auktorisation. Tryggheten i detta beror inte på något statligt ägande eller på ett statligt monopol, utan på att det är rätt personer som handskas med det på rätt sätt. Det når man genom att t.ex. en privat ägare har en auktorisation och handlar efter den lagens bokstav som gäller. Det finns alla skäl att agera på det sättet. Det är självfallet så att det på många håll är långt till ett apotek, och om tillgängligheten ökar är det lättare för människor. Om det är lättare för människor att handla t.ex. receptbelagda läkemedel på närmare håll är jag övertygad om att de, med de råd och den utbildning som människor får i dag, har möjlighet att bättre sköta sin hälsa och att göra det som behövs, bl.a. för sjukvårdens skull, nämligen öka andelen egenvård, därför att det är en betydligt billigare vård.
Fru talman! Leif Carlson tror att det skulle bli bredare och tätare försäljningsställen om man tog bort Apoteksbolagets monopol. Men jag vill påminna Leif Carlson om, att om det är något bolag som har sett till att ha ombud ute i landet när det gäller distribution av sina varor så är det väl Apoteksbolaget. Man kan t.o.m. i glesbygd få dessa varor distribuerade via lantbrevbärare och andra. Jag tror alltså att nätet när det gäller för människor att få tag i de läkemedel de skall ha inte kan bli mycket bättre. För min del är det uppenbart att risken skulle vara ganska stor att det här nätet får sprickor om man går den väg som Leif Carlson vill förorda. Jag tror att den koppling som görs mellan tillgängligheten till läkemedel och möjligheten att vårda sig själv är felaktig. Jag tror inte att det är den kopplingen som skall göras i detta sammanhang. Den koppling vi har i dag, där vi garanterar att man varje gång man köper ett läkemedel har tillgång till personal som kan informera och svara på frågor om läkemedlets verkningar, hur det skall tas osv., måste vi slå vakt om, om vi vill utveckla den delen av vården som kan kallas egenvård. Vid ett antal symposier som jag har deltagit i har även svenska forskare - Bengt Jönsson är ett namn som är känt av alla som sysslar med sjukvård - kunnat vederlägga att den svenska kostnaden för läkemedelsdistribution på intet sätt avviker negativt från de kostnader som man har ute i världen för detta. Påståendet att vi skulle kunna tjäna stora pengar på en annan tingens ordning tror jag därför inte mycket på.
Fru talman! Att man har lyckats, just genom att ha ombud ute i glesbygden, att någorlunda upphäva monopolets effekter på tillgängligheten är ju inte ett skäl i sig för att monopolet skall vara kvar. Det bara påvisar att det här, precis som allt annat - livsmedel är tillgängligare - kan göras lika tillgängligt under betryggande former. Det skall självfallet vara auktorisation, och vi måste självfallet också se efter på vilket sätt information skall ges. Det är därför det är dags att börja så fort som möjligt. Till skillnad från vad Conny Öhman här säger, finns det mycket som talar för att det här har kostat mellan en halv och en miljard om året. Det finns alltså möjlighet att göra den besparingen. Det är ytterst väsentligt, därför att det kommer patienterna till godo. Vi har sagt att det skall tas flera steg, just för att ta det bitvis, så att vi klarar det på ett ansvarsfullt sätt, men vårt mål är självfallet att detta, som annat, skall vara en fri verksamhet under laglig kontroll, av auktoriserade innehavare.
Fru talman! När det gäller det ämnesområde som upptar de flesta motionärers intresse, nämligen att komma till rätta med de läkemedelsberoendes problem, noterar jag att Leif Carlson inte säger ett ord om den problematiken. Däremot uppehåller han sig tämligen länge vid frågan om monopol eller privatisering av verksamheten. Till syvende och sist är det läkemedelskonsumenterna som är den viktiga parten i detta. Att säkerställa att de får tillgång till de läkemedel som de skall ha, att det sker under betryggande former samt att de får rådgivning och stöd, så att de inte fastnar i ett beroende, är den viktiga aspekten på läkemedelsförsörjningen, inte den fråga som Leif Carlson gör till huvudfråga.

Fru talman! Från Folkpartiet liberalerna har vi i vår motion So223 tagit upp problemen kring sömnmedel och lugnande medel, bland vilka bensodiazepinerna utgör den största gruppen, och dessa medels beroendeframkallande effekter. I motionen anför vi vikten av epidemiologiska studier av läkemedelsberoende, behovet av behandlingsresurser för patienter med läkemedelsberoende och vikten av forskning om läkemedelsberoende. Alla tre är områden som hitintills varit eftersatta. Utskottet har i sin behandling av vår motion och andra motioner med liknande inriktning tagit dessa frågor på stort allvar och anför också i betänkandet att utskottet vid upprepade tillfällen påpekat det angelägna i att åtgärder vidtas för att komma till rätta med beroende och missbruk av vissa läkemedel. Att problemen ändå kvarstår har utskottet fått belägg för, bl.a. vid det studiebesök som utskottet har gjort vid projektet Kilen här i Stockholm, dit människor som har problem kan vända sig för att få hjälp med sitt beroende, men också för att få upplysningar om läkemedel som de har fått förskrivna av läkare, men tydligen inte fått tillräcklig information om dess beroendeframkallande risker. En hel del åtgärder är nu på gång eller planeras som tillmötesgår våra yrkanden. I HSU 2000:s delbetänkande Reform på recept föreslås ett förskrivarregister och ett receptregister, som kan underlätta epidemiologisk forskning. Även förslaget om förstärkta läkemedelskommittéer ser vi som en möjlighet att bättre kunna sprida kunskap till förskrivarna om beroendeframkallande medel. NEPI, Nätverk för läkemedelsepidemiologi, och Folkhälsoinstitutet planerar att genomföra en kartläggning av omfattningen av läkemedelsberoendet, som vi efterlyser i vår motion. Hälso och sjukvården har ju ett ansvar för att personer som har hamnat i beroende eller missbruk får den vård och behandling de behöver. Det finns olika projekt i landet för detta. Behandlingen av personer med bensodiazepinberoende skiljer sig i vissa avseenden från behandlingen av andra beroendetillstånd. Därför är det viktigt att kunskap sprids och att stöd ges till olika projekt. Fru talman! Problemen kring missbruk och beroende av läkemedel behöver tas på stort allvar, och vi anser att utskottet har gjort detta och att de yrkanden vi har i motionen tillgodoses med de åtgärder som jag tidigare har talat om. Vi ställer oss därför bakom betänkandet. Men det är naturligtvis av stor vikt att dessa frågor följs, så att vi ser att de åtgärder som nu vidtas också får den önskade effekten.

Fru talman! För att spara tid vill jag instämma i Conny Öhmans huvudanförande. Jag delar hans resonemang och hans slutsatser. Jag vill också yrka avslag på Moderaternas motion och reservation. Huvudtanken från Moderaternas sida är att avreglera. Jag är litet förvånad över att man inte har lärt sig någonting av alla de avregleringar man hann genomföra under sin korta tid i regeringsställning, t.ex. på taxi-, flyg-, post och teleområdet. Vi kan alla konstatera att avreglering leder till koncentrationstendenser och slår sönder möjligheterna för glesbygd och avlägsna landsdelar att ta del av en bra distribution. Det är konsekvensen av avregleringarna. En av våra motioner från den allmänna motionstiden behandlas i det här betänkandet. I den motionen vill vi att läkemedelsindustrins styrande roll granskas samt att Läkemedelsverket förstärks och kompletteras med lokala och regionala läkemedelskommittéer. Vi har nu av både Kerstin Heinemann och Conny Öhman hört hur mycket av detta som är genomfört, och därför behöver vi inte tillstyrka den motionen. Vi ser fram emot ett kraftigt förstärkande av dessa läkemedelskommittéers roll i och med det nya förslaget från HSU 2000. HSU 2000 fortsätter nu sitt arbete, och utredningen har också uppmärksammat läkemedelsindustrins styrande roll ur en annan aspekt. Det gäller vidareutbildningen, som är väldigt viktig för läkare och sjukvårdspersonal. I måndags och tisdags hade vi ett seminarium inom HSU 2000 där bl.a. den f.d. Astrachefen Lars Werkö medverkade. Han uppmärksammade utredningen på det stora inflytande läkemedelsbolagen har på det här området och uppmanade utredningen att ta tag i de här frågorna. Jag tycker det är väldigt glädjande när en så betydelsefull person så att säga byter sida och påpekar vikten av att samhället tar ett större ansvar för objektivitet, produktutveckling och utbildning. Det ser vi alltså fram emot. Jag vill också beröra en fråga som tangerar det här området och som har givit upphov till en liten folkstorm. Vi har fått massor med brev från upprörda människor som är rädda att C-vitaminer, hälsokost, homeopatiska preparat, naturmedel och liknande skall monopoliseras och flyttas till apoteken. Jag vill då säga att jag inte tror att det är aktuellt. För vår del tycker vi att Livsmedelsverket har agerat onödigt klåfingrigt i det här fallet, och där har man ju också backat. Men det har också funnits antydningar om att läkemedelsindustrin skulle vara inblandad, eftersom det skulle ligga i dess intresse att ta hand om även dessa lönsamma bitar. Till sist vill jag bara, eftersom det ändå har nämnts i den här debatten, uttrycka min uppskattning av Ingela Thaléns resoluta granskning av Apoteksbolagets styrelse och dess fallskärmsavtal m.m. Jag tycker hon har agerat på ett föredömligt sätt, och man skulle kanske önska mer sådant i förvaltningen.
Fru talman! Stig Sandström sade att vi inte har lärt oss av nackdelarna med avreglering. Då vill jag fråga: Har inte Stig Sandström under alla år lärt sig någonting om nackdelarna med statliga monopol - Apoteksbolaget är ett exempel - och monopolverksamhet över huvud taget, som är förödande? Avregleringen har varit bra. Den kan ibland ha gått för fort på en del ställen, och eftersom det här är något vi har varit ovana vid i detta monopolsamhälle har man inte följt upp med den lagstiftningsmässiga reglering som behövts. I stort har dock avregleringen varit bra. Jag får i dag en taxi i Stockholm när jag vill ha den och inte när det behagar Taxi. Det tycker jag är en fördel för mig som kund. Det är därför jag säger att vi redan nu borde göra vissa saker. Vi borde förbereda för lagstiftning inför ett privatiserande, se vad som behöver göras lagstiftningsmässigt med tanke på ett apoteksbolag som jobbar i konkurrerande former. Då skulle avregleringen kunna ske på ett sådant sätt att det hela fungerar, och vi kunde få fördelarna av den och slippa gå på en eller annan obehaglig bakstöt. Därför måste vi börja göra på det här sättet nu. Det är riktigt att det är väsentligt med läkemedelskommittéerna. Det tycker jag att vi skall framhålla. Min uppfattning är dock, till skillnad från övriga i HSU 2000, att dessa skall vara fristående och obundna. De skall inte styras av vare sig Apoteksbolaget eller landstingen utan vara fristående verksamheter för att kunna ge verklig information om läkemedlen. Där har vi olika uppfattning. Vad gäller det som Stig Sandström tog upp om missbruk är det inte en fråga för apoteken utan för sjukvården. Det ligger under sjukvårdsdelen att se till att förskrivning sker utifrån korrekta diagnoser och på ett korrekt sätt. Det har ingenting med apoteket eller utlämnandet av en utskriven medicin att göra.
Fru talman! Vad gäller Apoteksbolaget försöker Moderaterna nu svära sig fria från vad som har hänt i dess ledning med alla dessa fallskärmsavtal osv. Om jag fattar saken rätt har ni också en del i den byken. Jag ser dessa avarter mest som ett utslag av den nyliberala anda som nu på 90-talet smittat av sig även i den statliga sektorn. Fallskärmar är ju ingenting specifikt för socialdemokrater och den statliga sektorn. I övrigt får vi inte glömma bort att Apoteksbolagets kärna i grund och botten är väldigt sund. Man har en väldigt bra verksamhet på basplanet. Vi har gjort besök där och fått veta att det kanske är det mest välskötta distributions och försäljningsbolaget i hela Europa. I övriga EU-länder är det väldigt privatiserat och fragmentiserat på det här området, och det är också si och så med tillgängligheten. I det avseendet tycker jag alltså att Apoteksbolaget är ett välskött bolag. Rötan finns i toppen, men där har Ingela Thalén vidtagit de åtgärder hon kan inom gällande lag, och det tycker jag är bra.
Fru talman! Att Apoteksbolaget i vissa delar varit välskött är fortfarande inte ett skäl till att behålla ett monopol, en organisation som staten äger, när det kan lösas betryggande på annat sätt. Vad som har skett här är en sammanblandning av roller. Staten har givit Apoteksbolaget en myndighetsroll och samtidigt sagt att man skall bedriva affärsverksamhet. Det är denna sammanblandningsekonomi, som har ställt till så mycket också på andra ställen, som vi här ser konsekvenserna av. Har man den ställningen är det närmast ofrånkomligt att man så småningom får dessa negativa effekter som vi har sett. Därför skall alla typer av monopolverksamhet bort. Det skall inte finnas någon sammanblandning mellan offentlig verksamhet, myndighetsutövning och affärsdrivande verksamhet, och staten skall inte vara ägare.
Fru talman! Jag tycker att Leif Carlson och moderaterna är litet ideologiskt förblindade vad gäller monopol och konkurrens. Ibland kan det faktiskt vara bra med monopol. Tittar man på ekonomins kunskapslära ser man att konkurrensens slutpunkt faktiskt ofta är monopolet. Det är dit all intensiv konkurrens strävar. Det är det vi ser i den ekonomiska teorin. Jag tycker att man skall bedöma litet från fall till fall, och i fallet med Apoteksbolaget tycker jag att det kan vara befogat med ett monopol.

Fru talman! I detta betänkande behandlas olika läkemedelsfrågor. Vi kristdemokrater har i en motion, So484, krävt att man skall kunna samköra olika apoteks register för en kartläggning av den totala förskrivningen av bensodiazepiner. Vårt argument för motionen är att den enskilde skall stå i centrum. För den enskilda människan är det viktigt att eventuellt missbruk upptäcks så tidigt som möjligt. Då måste man hitta metoder för det. Problemet med missbruk av bensodiazepiner har uppmärksammats de senaste åren. Trots det finns stora problem kvar. I vissa fall har andra läkemedel ersatt bensodiazepinerna, men grundproblemet finns kvar. Det är därför som vi har motionerat, för detta är en folkhälsofråga. I inledningen till Världshälsoorganisationens konstitution sägs: Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp. Fru talman! Det är viktigt att vi har de här olika målsättningarna i grunden när vi diskuterar även sådana här frågor. Mest förskrivna psykofarmaka är bensodiazepiner. De används för att behandla oro, ångest och sömnstörningar. Det finns bland medicinsk expertis en stor uppslutning kring nödvändigheten av att använda bensodiazepiner för många olika patientgrupper. Totalt beräknas mellan 9 och Fru talman! Läkemedelsutredningen behandlade i sitt betänkande Läkemedel och hälsa, SOU 1987:20, frågan om bensodiazepinernas användning och effekter. Problemen med förskrivning och användning är så betydande att åtgärder bör övervägas, och utredningen nämnde särskilt missbruks och beroendefrågor, överkonsumtion och underkonsumtion. Missbruk och beroende börjar nästan undantagslöst med att patienten ordineras medlet av en läkare. Läkemedelsutredningen framhåller att kunskapen om missbruk och beroende av bensodiazepiner är bristfällig. Sammanfattningsvis anges dock att det får anses klarlagt att omfattningen av beroendet är större än omfattningen av missbruket. Studier av och erfarenheter från hälso och sjukvård, socialtjänst och polis visar att personer som är alkoholberoende även använder bensodiazepiner i betydande omfattning. Narkotikamissbrukare använder dessa läkemedel som ersättning för andra droger. Som en följd av detta har det uppkommit en illegal försäljning och polisens och tullens beslag av bensodiazepiner har ökat kraftigt under de senare åren. Fru talman! Socialstyrelsen ansvarar för tillsynen av läkares förskrivning av bensodiazepiner. Det är viktigt att resurser finns för att så snabbt som möjligt kunna uppmärksamma de läkare som missbrukar sin förskrivningsrätt. Tillsynsutredningen, SOU 1991:63, menar att en större tillgänglighet för Socialstyrelsen till de uppgifter om inköp som finns vid apoteken skulle öka möjligheterna att identifiera missbrukare av bensodiazepiner som vänder sig till flera olika läkare för att erhålla recept. SOU 1993:5, behandlat bensodiazepiner och föreslagit att den enskilde läkarens förskrivning av dessa läkemedel skall registreras av apoteken vad avser preparat, dos och förpackningsstorlek. Denna information skall sedan återföras av Apoteksbolaget till den förskrivande läkaren. För att söka komma till rätta med sådana problem som att flera läkare förskrivit samma läkemedel till en patient bör samkörning av de olika apotekens register ske. På så sätt kan snabb hjälp till den enskilde patienten sättas in samtidigt som en kartläggning av missbrukets utbredning kan ske. Utifrån folkhälsoperspektiv är det viktigt att påskynda insatser mot missbruk av bensodiazepiner. Fru talman! Eftersom frågan för närvarande är under behandling i samband med HSU 2000 har utskottet ansett att man inte skall föregripa den behandlingen. Jag har som kristdemokrat ställt upp på det, men kommer i fortsättningen att bevaka den här frågan, som jag tycker är ett utomordentligt bra medel för att nå målet att upptäcka och förebygga missbruk av bensodiazepiner. Fru talman! Med det vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag ämnar i mitt anförande koncentrera mig på två av de behandlade frågorna i SoU11, hälso och sjukvårdens finansiering och frågan om destruktiva rörelser. I utskottets majoritetstext om vissa hälso och sjukvårdsfrågor sägs det: "Alla måste kunna känna trygghet att det finns en hälso och sjukvård av god kvalitet och att vid sjukdom vård och omsorg ges på lika villkor." Det tycker jag är rimliga krav. Men gör människorna det? Kan de göra det? Fru talman! Jag har en äldre släkting som hör generande illa. Men väntetiden vid Karolinska sjukhuset för att få en hörapparat är 75 veckor. En bekant till mig blev häromdagen, en söndag, akut sjuk och begav sig till Södersjukhuset. Där var väntetiden på akutmottagningen mer än fem timmar. Landstingsvärlden konstaterar att köerna ökar. För en galloperation får man vänta 69 veckor i Göteborg, för framfallsoperation 36 veckor om man söker i Skövde. Exemplen kunde mångfaldigas. 15 000 fler patienter än för ett år sedan står nu i kö för behandlingar som omfattas av vårdgarantin. Var finns tryggheten? Bara de som har råd kan utnyttja alternativ i form av privat vård. Det är de svaga som råkar illa ut. Var någonstans i samhället utanför sjukvården skulle sådant här bemötande kunna ske? Hur många bilar skulle Volvo sälja om den som snabbt behöver en bil för att klara sina dagliga åtaganden fick svaret: Trevligt att du hörde av dig. Kom igen om 75 veckor så skall vi se om vi har något! Hur länge skulle en affär finnas kvar som bemötte en kund med ett desperat behov av hjälp med orden: Var så god och sitt! Vi tittar till dig om så där fem timmar. Jag tror att man skulle få lägga till: Ta en banan, det är bra för nerverna! Fru talman! Den svenska sjukvården befinner sig i kris, inte på grund av bristande kunskaper eller omotiverad personal, utan på grund av det sätt som sjukvården byggts upp och administreras på. Vi borde fråga oss: Vad har vi gjort för fel och vad gör vi för fel? Griper vi inte tag i problemen förlorar sjukvården sin legitimitet. Dagens sjukvårdssystem tar liten hänsyn till patienten och personalens behov och önskningar. Landstingssystemet sätter inte patientens rätt till sjukvård i centrum. Patienternas möjlighet att välja beskärs, och de anställdas möjlighet att påverka sin arbetssituation är närmast obefintlig, som sköterskestrejken så tydligt visat. Någon verklig vårdarbetsmarknad finns inte. Man kan strejka sig fördärvad utan att det berör en monopolarbetsgivare. Det är bara det man inte vill som händer, nämligen att patienterna skadas. Det måste finnas konkurrerande vårdgivare. Fru talman! Kraven på resurserna framdeles är mycket stora. Samhällsekonomin kommer därför att tvinga fram genomgripande förändringar i sjukvården för att hejda kostnadsexplosionen. Sådana förändringar är inte möjliga inom landstingsmonopolets ram. Inom denna kommer erfarenhetsmässigt lösningarna på vårdproblemet att bli pseudolösningar. Höj skatten, öka politikerinflytandet, ransonera och begränsa tillgången på vård. Historien, vårdköerna, de desperata nedskärningarna och personalens ställning, som närmast kan liknas vid en modernare och mjukare variant av gammal livegenskap, visar effekterna av sådana lösningar. Det finns då skäl att fråga sig hur länge folk kommer att betala skatt till en sjukvård som inte längre ger den vård som efterfrågas och behövs. Fru talman! Vilka är då de huvudsakliga bristerna i dagens system? Landstingssystemet karakteriseras av oklara spelregler utan tydligt särskiljande av olika roller i sjukvårdssystemet, som skulle möjliggöra mångfald och valfrihet, en politisk detaljstyrning som skapar otrygghet och ineffektivitet, brist på pengar, svaga patienter och en monopolställning som omöjliggör konkurrens men ger myndighetsprägel åt vården. Sjukvården har byggts ut av politiska skäl och inte vårdskäl. Besparingar sker på patienter och på personal. Den viktiga specialistutbildningen, ST tjänsterna, vansköts av landstingen. Sjukvårdens kostnadskris kan inte hanteras enbart med effektivisering och ransonering inom nuvarande monopolsystem med en bibehållen legitimitet för vården. Vi måste alltså byta system. Fru talman! Vad vi behöver nu är en principiell diskussion om vad vi vill med sjukvården och om hur en långsiktig uthållig finansiering, där de goda incitamenten är inbyggda i systemet tillsammans med en effektiv kostnadskontroll, skapas. En försäkringslösning ligger då nära till hands. Moderata samlingspartiet har länge talat för en allmän obligatorisk försäkring. En försäkringslösning har flera fördelar. För det första omfattar den alla medborgare. För det andra erbjuder den ett konkret och verkningsfullt sätt att se till att alla verkligen får den sjukvård de har rätt till och att de får den i rätt tid. Alla får vård oavsett den egna ekonomiska styrkan. I en försäkringsmodell följer pengarna patienten, och patienten sätts alltså i centrum. Pengarna kan också öronmärkas för vård på ett sätt som skatter inte kan. Produktivitetskrav kan lätt läggas in i en försäkringsmodell. Fru talman! Vi har i rapporten "En allmän hälsoförsäkring" redogjort för hur en sådan försäkring konkret skulle kunna utformas. Vi föreslår ett samlat grepp över alla de resurser som har med medborgarnas hälsa att göra och som omsluter ca 170 miljarder kronor. Riksdagen fastställer i demokratisk ordning en försäkringsavgift och omfattningen av försäkringen - ett minimiinnehåll av behandlingar som försäkringen omfattar liksom minimitaxa för vårdgivare. Alla omfattas. Ingen patient får avvisas från försäkringen. Etableringsfrihet råder. Alla betalar solidariskt en försäkringsavgift som varierar efter inkomst. Inga gratisåkare accepteras i systemet. Med en hälsoförsäkring garanteras patienten vård, och resurserna till sjukvården öronmärks. Patienten kommer att ha en stark ställning, då han förfogar över de ekonomiska medlen och kan gå dit där hans krav bäst uppfylls. Pengarna följer alltså patienten. Försäkringskassan, eller varför inte på sikt några stycken kassor, sköter administrationen. Eftersom den del av landstingsskatten som går till sjukvård försvinner och ersätts av en försäkringsavgift så försvinner landstingens ansvar för sjukvården. De skall inte längre ha med finansieringen att göra. Fru talman! Samordningen mellan alla resurser runt ohälsan, som ersättning till huvudman, läkemedelsersättning, förtidspensionssystemet, landstingsskatten och enligt min mening sjukpenningförsäkringen, ger incitament till obrutna vårdkedjor och färre förtidspensioner. Det blir enkla klara regler utan politisk detaljstyrning, och makten flyttas från politikerna till patienten. Vi menar att en statlig medicinalstyrelse skall ansvara för godkännande av vårdgivare och kvalitetskontrollen, och krav skall finnas på alla som bedriver vård att ha fungerande system för att säkra kvaliteten i vården. Fru talman! Eftersom nackdelen med en allmän försäkringslösning är att kunden handlar med någon annans pengar och följaktligen inte är särskilt kostnadskänslig har i förslaget åtgärder för kostnadskontroll starkt betonats. Där finns patientavgifter, styrningar mot rätt vårdnivå, vårdkedjor. Där finns en minimitaxa som pressar kostnaderna samt en samordning mellan olika försäkringssystem. Speciellt inom öppenvården finns risk för kostnadsdrivande överförbrukning. Där kan ytterligare kostnadskontrollerande åtgärder tillskapas, där medborgaren själv blir den viktigaste kostnadskontrollanten av sin egen vård. Genom detta system kommer konkurrens att möjliggöras och valfrihet för patienter och personal att öka samtidigt som resursutnyttjande optimeras. Fru talman! Det går inte längre enligt min mening att vänta med systemförändringar inom sjukvården. Jag yrkar bifall till reservation 1. Fru talman! Utskottet har tagit upp frågan om destruktiva rörelser, då det rapporterats från ansvariga myndigheter att hälso och sjukvården och socialtjänsten möter människor som fått svåra psykiska problem när de försökt lämna en del rörelser. Man tycks inte riktigt veta hur man skall hjälpa de enskilda lidande. Eftersom man är villrådig om hur hjälp bäst skall ges och okunnighet om problemets omfattning tycks föreligga föreslår utskottet därför att man undersöker omfattningen av dessa problem och hur man skulle kunna hjälpa och stödja de hjälpsökande. Det är alltså inte frågan om, och det får enligt moderat uppfattning inte vara frågan om, någon kartläggning av olika rörelser och organisationer och deras verksamhet. Det handlar om hur man kan hjälpa människor som enligt rapporterna har kommit till skada på områden där våra kunskaper om hur man hjälper är dåliga. Den allra största respekt för religions och yttrandefriheten liksom för den enskilda människans värdighet och integritet måste visas. Detta är en utomordentligt svår och känslig fråga. Jag skall inte sticka under stol med att det är med stor vånda som vi kommit fram till detta beslut. Det är därför och enbart därför att enskilda människor, unga och barn, uppenbarligen enligt rapporter kommit till skada. Utredningen får på villkors vis inte äventyra eller träda för när de grundläggande fri och rättigheterna. Vad som behövs är helt enkelt bättre fackkunskaper om hur man hjälper människor med en speciell typ av problem, där våra kunskaper i dag är dåliga. Fru talman! I betänkandet tas i övrigt många väsentliga områden upp, men för tids vinnande avstår jag härifrån att ta upp ytterligare frågor. Vi är i mångt och mycket ense i dessa.

Fru talman! Centerpartiet har i det betänkande som vi nu diskuterar en motivreservation som gäller hälso och sjukvårdens finansiering, mom. 1 och 2. Vi vill genom den understryka nödvändigheten av att skapa mångfald, valfrihet och kvalitet inom vården, samtidigt som ekonomin kräver effektiviseringar och förnyelse och att detta förutsätter konkurrens inom ramen för ett offentligt och demokratiskt finansierat system. Alla medborgare måste garanteras tillgänglighet till god vård och omsorg oavsett var i landet de bor. Enligt hälso och sjukvårdslagen skall också patienterna ha insyn i och inflytande över vårdens innehåll och utformning och alltså själva kunna välja både vårdgivare och vårdinsats. Valfriheten kräver naturligtvis en mångfald av olika utförare av vården. Konkurrens är en nödvändighet. Vi vill därför understryka vikten av att landstingen, som på de flesta håll satsat offensivt på förändring, förnyelse och utveckling, också ser positivt på sin möjlighet att skriva avtal med privata vårdgivare. Sjukvårdshuvudmännen kan på så sätt öka mångfalden, valfriheten och kvaliteten inom vården, samtidigt som de också utövar kostnadskontrollen. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen 2, som gäller motiveringen. I betänkandet behandlas också tre centermotioner. En handlar om kvinnors hälsa, en om vikten av förebyggande hälsovård och en om alternativ sjukvård. Enligt Centerpartiets uppfattning behandlar dessa motioner tre mycket angelägna frågor. Det finns otvivelaktigt stora brister när det gäller kunskap om kvinnors hälsa. Mannen tycks ha fått stå modell också i det här sammanhanget. Kvinnans livssituation är trots allt olik mannens. Kvinnans åldrande skiljer sig från mannens. Kvinnans ohälsa har ökat jämfört med mannens. Det är två tre gånger vanligare att kvinnor blir behandlade för depressioner än att män blir det. Detta är bara några exempel som visar att det behövs ökade anslag till forskning som rör kvinnors hälsa. Det är ett av de områden som centerkvinnorna tagit upp i sin motion. Den förebyggande hälsovården måste ges hög prioritet och stimuleras på olika sätt. Frågan om alkoholmissbruk och användning av droger och tobak måste, inte minst ur förebyggande hälsovårdsaspekt, få stor uppmärksamhet. Detta hörde vi ju också för en stund sedan när det gällde läkemedelsdebatten. Den tredje motionen visar på ett stort antal alternativa terapier som finns i Sverige i dag. Många av dem är mycket seriösa och borde betraktas som sjukvård. Vi i Centerpartiet står självklart bakom yrkandena i dessa motioner, men vi begär inte något tillkännagivande, eftersom samtliga dessa frågor för närvarande är föremål för utredningar av olika slag. Slutligen, fru talman, vill jag när det gäller frågan om det som i betänkandet benämns "destruktiva rörelser", poängtera att det tillkännagivande som också Centerpartiet står bakom, handlar om att kartlägga omfattningen av problemet. Det gäller att ur ett hälso och sjukvårdsperspektiv få kunskap om vilken vård och behandling som bör erbjudas dem som drabbas. Att närmare gå in på religions och yttrandefrihetsfrågor ligger helt utanför socialutskottets kompetensområde. Därmed, fru talman, yrkar jag återigen bifall till reservation 2.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

Fru talman! Merparten av de motioner som behandlas i det nu aktuella betänkandet är över ett år gamla. De är dock fortfarande aktuella. Jag vill här lyfta fram några av de principiella ståndpunkter som vi i Folkpartiet liberalerna värnar om. För det första vill vi ha en solidarisk finansiering av hälso och sjukvården, och inte en försäkringslösning. Det är intressant att konstatera att ingen av de utländska experter som på uppdrag av HSU 2000 granskat det svenska sjukvårdssystemet förordar en försäkringslösning. I ett trängt ekonomiskt läge måste det vara patientens behov som styr prioriteringarna. Vi har sett Prioriteringsutredningen som en utmärkt utgångspunkt för diskussion kring frågan om vem som skall få vård först. Vi vill dock varna för att man i fortsättningen formulerar alltför stela prioriteringsprinciper. Ingen patient är den andra lik. I fråga om utbildningen av läkare och övrig hälso och sjukvårdspersonal är det viktigt att man just skapar kunskap och förmåga att i de enskilda fallen avgöra vems behov som går före en annans. Sedan vill vi ha en friare etableringsrätt än majoriteten. Den nuvarande ordningen begränsar, inte minst för kvinnor, möjligheterna både att byta arbetsgivare och att starta eget. Vi tycker att HSU 2000 borde få tilläggsdirektiv om att pröva hur regler om bättre konkurrens mellan offentliga och privata vårdgivare skall utformas. Vi lägger stor vikt vid bra informationssystem - inte minst för att vi vill möjliggöra för vårdgivarna att kontinuerligt följa vårdens resultat, resultaten av de egna medicinska åtgärderna. Jag har i tidigare debatter tagit upp värdet av en sådan återföring av data när det har gällt läkemedelsförskrivningen. Vi har nu en klar dokumentation som visar att detta leder till självkritisk granskning och till en rationellare läkemedelsanvändning. Säker användning av modern medicinteknik är ett annat område vi vill lyfta fram. Vi anser att det bör lagstadgas om ett ökat skydd för patienterna. Sjukvårdshuvudmannen bör ta ansvar för att personalen har tillräcklig och adekvat utbildning beträffande de medicinsk-tekniska produkterna och deras risker. Sjukvårdshuvudmannen bör också se till att tillräcklig medicinsk-teknisk kompetens finns tillgänglig för att bedöma riskerna med, och behovet av, underhåll av utrustningen samt att personalen har tillräcklig utbildning för att handha utrustningen. Vi efterlyser också lokala handlingsprogram för en bättre folkhälsa. Det finns sådana på sina håll, men det är på intet sätt heltäckande. När det gäller barnen är det särskilt viktigt att stoppa ökningen av de psyko-sociala problemen och av allergierna. Särskilt invandrarbarnens behov måste sättas i fokus. Forskning inom epidemiologi och hälsoekonomi är ett annat område som vi lyfter fram. Det har pågått en debatt om mammografins värde. Mammografin är ju den hälsoundersökning som vi har bäst dokumentation om både när det gäller den medicinska nyttan och de ekonomiska konsekvenserna. Det behövs mycket mer forskning av den typen för att vi i en resursknapp tid skall kunna göra en avvägning mellan argumenten för och emot olika behandlingsalternativ. Ett särskilt område är sällsynta sjukdomar. Här efterlyser vi i Folkpartiet liberalerna en kartläggning. Det handlar om en del av det glömda Sverige, och Socialstyrelsens vårdkatalog är helt otillräcklig. Den bygger inte på en behovsanalys, utan på en inrapportering från landstingen om vad de har att erbjuda. Det finns dock en sjukdomsgrupp, vars omfattning vi inte känner till, som socialutskottets majoritet ställer upp för. Detta har redan berörts i de två tidigare inläggen. Det handlar om människor som på olika sätt har kommit i en sådan beroendeställning till en rörelse eller en person att de helt förlorat makten över sin egen vilja. Vid försök att frigöra sig har de fått svåra psykiska problem, en del så svåra att de har gjort självmordsförsök. En del har t.o.m. begått fullbordade självmord. Detta är en del av det glömda Sverige som Folkpartiet strider för. Denna grupp har uppmärksammats av andra. Jag vill särskilt nämna Svensk psykiatrisk förening, som har konstaterat att Sverige inte har behandlings och rehabiliteringsresurser för denna patientgrupp. Psykiatrikerna har förordat ett rikscentrum för utveckling, behandling och rehabilitering. De har också förordat en kartläggning av förekomsten av dessa psykiska problem och utveckling av förebyggande insatser. Jag vill understryka att det är den kartläggningen det här handlar om. Det finns missuppfattningar ute i samhället och i pressen om att det skulle vara fråga om en kartläggning av rörelser. Det vore främmande för mig som folkpartist och liberal att föreslå något sådant. Det är kartläggningen av hälsoproblemet jag i min motion har varit ute efter. Jag skall också i samband med denna motion nämna att förre diskrimineringsombudsmannen Peter Nobel, som också har intresserat sig för detta problem, har föreslagit en ändring i brottsbalken som skulle ge den enskilde ett skydd gentemot maktutövaren. Det handlar alltså inte om någon åtgärd mot våra grundläggande lagar; religionsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet osv. I morse i konstitutionsdebatten om de homosexuella utvecklade Håkan Holmberg väldigt väl vad det handlar om när vi har de här friheterna. Det kan alltså finnas tillfällen då den enskilde måste ges ett skydd, en möjlighet, som den enskilde kan bruka om han eller hon råkar illa ut. Det vore mig fjärran att gå in på de andra lagarna. Jag tycker att utskottets skrivning här är utmärkt. I två omgångar stryker man just under att den grannlaga uppgiften att utreda detta hälsoproblem måste inbegripa att de här grundläggande lagarna beaktas. Jag vill i detta sammanhang också nämna att man nyligen i Frankrike utrett frågan. På nationalförsamlingens bord ligger ett förslag där de grundläggande fri och rättigheterna här understryks. Man föreslår att en enhet inrättas som skall ha uppgiften att hjälpa människor som så behöver att återanpassas i samhället. Någon antisektlagstiftning tänker man sig inte i Frankrike. Jag upprepar för tredje gången, för att vara riktigt tydlig, att inte heller jag kan tänka mig en sådan. Fru talman! Jag ser utskottets tillkännagivande till regeringen med tillfredsställelse. Man har tagit det här problemet på allvar. Men vi konstaterar också att vi i utskottet saknar underlag för att själva kunna ta ställning till de här svåra frågorna och till vilka åtgärder som är lämpligast. Därför föreslår vi att regeringen på lämpligt sätt utreder frågan vidare. Att döma av alla brev och telefonsamtal som jag under de senaste dagarna har fått förstår jag att det är långt fler än jag trott som fäster stora förhoppningar vid den utredning som regeringen nu får i uppdrag att genomföra. Fru talman! Jag har skrivit ett särskilt yttrande om gentester i arbetslivet och i samband med försäkringstagande. I dagarna har vi fått den departementspromemoria om gentester som vi i socialutskottet för länge sedan bett om och som vi också påmint om. Jag har läst promemorian litet ytligt, men med stor tillfredsställelse. Jag hoppas att det inte dröjer länge förrän den omformuleras till en proposition och kommer på riksdagens bord, men då kompletterad med andra medicinska tester t.ex. drogtester i arbetslivet. Slutligen, fru talman, Folkpartiet liberalerna står bakom reservationerna 3, 8 och 12. För tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 3.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
Fru talman! Detta betänkande innehåller 80 motionsyrkanden. Närmare ett tjugotal av dem står vi för, så det är omöjligt för mig att argumentera för alla de yrkandena - även om det skulle vara angeläget. Jag tänker dock välja ut några yrkanden som jag vill plädera för. Först måste jag litet grand kommentera vad som inledningsvis sades här av Leif Carlson och Kerstin Leif Carlson tog upp bristerna och svårigheterna i dagens sjukvård. Jag kan instämma i att det är ganska uppenbart att det finns brister och att sjukvården lever under svårigheter. Men den lösning som Moderaterna förespråkar kan vi inte ställa oss bakom. Deras lösning är mera en utopisk vision. Kortfattat uttryckt är det fråga mera om marknad och mindre om planhushållning. Vi är också bekymrade. Vi ser att sjukvårdens andel är på väg ner mot 6 % av BNP, vilket är en av de lägsta siffrorna i hela den utvecklade världen. I flertalet andra länder ökar sjukvårdens andel av bruttonationalprodukten. Det är väl bara Sverige och något annat land som går på tvärs här. Jag skall nämna ett exempel på marknadsutsatt sjukvård. Standardexemplet är ju USA. Där är man nu uppe i 14 % av BNP. Häromdagen såg jag en intressant prognos från Svenska arbetsgivareföreningen. Man försökte sig på att tala om varifrån de nya jobben skall komma. Då hänvisades just till en prognos från USA som pekar på att fram till år 2005 räknar man med att den privata tjänstesektorn där kommer att öka väldigt starkt. Av den privata tjänstesektorn svarar sjukvården och hälsovården för nästan 50 %. Det visar på litet olika synsätt och på vilka möjligheter som egentligen skulle finnas för sjukvården om den marknadsutsattes. Jag tror att det skulle bli ett uppsving också för sjukvården i det här landet om den marknadsutsattes, men jag tycker att det är onödigt att gå den vägen. Svensk sjukvård är ju väldigt kostnadseffektiv och i hög grad demokratiskt fungerande. I stället skall man göra vad som behövs, nämligen tillföra mera pengar. Det är där vi har en brist. Något annat är det inte fråga om. Det handlar alltså om en fördelning mellan olika sektorer i samhället, och där har sjukvården i dag enligt vår uppfattning för liten andel. Därför upprepar vi ihärdigt, bl.a. i budgetdebatter, att kommuner och landsting måste tillföras mera pengar. Jag avser endast att tillstyrka ett av våra många yrkanden här. Det gäller då reservation 4, mom. 1, om ekonomiska styrmedel. Vi säger att det kanske kunde vara litet högre avgifter på sådant som vi vet påverkar folkhälsan. Jag tänker då på t.ex. tobaken, alkoholen och trafiken. Vi har också ett par förslag om att man exempelvis kunde lägga en liten avgift på övertiden och kanske också på videovåldsfilmer och den typen av företeelser. Utskottsmajoriteten tillbakavisar den tankegången och framhäver: "Principerna om en solidariskt finansierad och rättvist fördelad hälso och sjukvård är enligt utskottet centrala inslag i den generella välfärdspolitiken och måste hävdas även i ekonomiskt kärva tider. Alla måste kunna känna trygghet att det finns en hälso och sjukvård av god kvalitet och att vid sjukdom vård och omsorg ges på lika villkor." Självfallet instämmer vi i detta. Det är ju grundbulten i hela svenska sjukvårdssystemet. Men vi kan inte acceptera att det står i motsättning till att avgifter tas ut på tobak, alkohol, trafik osv. - det gör vi ju redan i dag. Vi kan inte anse att taket där är nått, utan det här är något som kan ses över. Kanske kan även nya områden tillföras. I det fallet tror jag att vi och Miljöpartiet har likartad syn. Därför yrkar jag bifall i det avseendet. När jag ändå är inne på avgifter tänkte jag kommentera en annan typ av avgifter. Här är vi mera återhållsamma. Vi har lagt förslag om låga avgifter inom sjukvården när det gäller läkemedel, läkarbesök osv.; detta av principiella skäl. Om avgifterna blir för höga finns ju risken att vi får en A och B sjukvård av den typ som man kan se på en del ställen. Risken finns då att folk avstår från att ta ut sina läkemedel eller från att gå till en läkare, vilket kan få till följd att det blir större kostnader längre fram. Nu finns tecken på att den senaste s-c-uppgörelsen - 60 kr - slår väldigt hårt. Det finns rapporter från husläkare och vårdcentraler som pekar på att man börjar känna oro. Jag vet att ett förslag från HSU 2000 är ute på remiss. Detta har nämnts tidigare. Det här förslaget är något bättre. De värsta skavankerna i s-cuppgörelsen har man rättat till i och med högkostnadsskyddet om 1 000 kr. Dessutom finns tankegången att ingen skall behöva betala mer än 100 kr i månaden för sina läkemedel. Nackdelen är emellertid att man då tvingas införa ett avbetalningssystem. Detta har framför allt äldre personer reagerat mycket kraftigt mot. Det är mot deras moraliska principer att göra avbetalningsköp. Denna fråga är ute på remiss, och vi får invänta remissinstansernas svar. Det är möjligt att vi kan hitta någon annan lösning. Men jag vill framhålla just den principiella sidan, att vi måste vara vaksamma i fråga om avgifterna och att vi inte får höja dem hur mycket som helst. I så fall får vi hellre införa skattehöjningar eller höja andra avgifter för att finansiera sjukvården. Vi har även tagit upp kvalitetssäkring. Det går framåt på den fronten, inte minst efter Medanalyskatastrofen som blev mycket uppmärksammad. Jag skall därför inte orda mer om det. Patienternas ställning har vi tagit upp i motioner. Den frågan är också föremål för behandling. HSU 2000 arbetar intensivt med folkhälsan nu och väntas komma med ett förslag. Det är helt klart att sjukvården kan spela en viktig roll för folkhälsan, framför allt som informationsförmedlare. Vi har också sett att motivationen är stor ute bland läkare och övrig sjukvårdspersonal när det gäller att arbeta med dessa frågor. Det finns därför stora möjligheter att göra framsteg. Vad som krävs är tid, pengar och resurser för att kunna arbeta med detta. Det krävs även ett områdesansvar, vilket vi har motionerat om och vilket är på väg att återinföras till viss del. En liten detalj i det förebyggande arbetet har varit aktuell, nämligen mammografin. Jag vill passa på att uttala att vi är bestämda motståndare till tanken på vad de håller på att göra i mitt hemlän. Jag skäms faktiskt litet för att man nu håller på att ta bort mammografiundersökningarna i Älvsborgs län, eftersom jag var med och införde denna screening. Det är ju väl dokumenterat och bevisat att mammografiundersökningar för kvinnor över 50 år ger minskad dödlighet och att de är kostnadseffektiva och mycket värdefulla. Avslutningsvis är jag också glad över att vi håller på att uppmärksamma problemet med arbetslösheten. Man börjar ta det på allvar i utredningsarbetet. Flera separata utredningar är på gång, och jag hoppas att vi skall komma fram till bättre kunskap på detta område och kanske även bättre förslag till åtgärder.

Fru talman! Efter många års talande om sjukvårdens problem är det ändå ett framsteg att man även från vänsterhåll ser att det finns brister i det system som alltså har funnits så länge. Man borde då dra slutsatsen att det måste hänga samman med systemet på något sätt. Men det gör inte Stig Sandström. Han drar enligt min mening alldeles fel slutsatser. Vi har lagt fram ett ytterst konkret förslag, ingen utopi. Enligt detta förslag sätts patienten i centrum. Det medför ett effektivt användande av alla de ekonomiska medel som finns runt ohälsan för att nyttja detta på ett maximalt sätt och på det för patienten mest ändamålsenliga sättet. Genom att patienten står i centrum stärker man verkligen patientens ställning. Det är knappast någon lösning att föra över mer skattepengar till ett monopolsystem som arbetar med sammanblandande roller. Det skall vara finansiär, producent och företräda patienten så att patienten egentligen inte ens får företräda sig själv. Denna sammanblandning gör att systemet blir ineffektivt. Vi vet att vi kan stoppa in skattepengar där hur många gånger som helst. Då löser man problemen på ytan under ett eller två år innan det är dags för nästa skattehöjning. Därför är detta ingen verklig lösning. Det förslag som Stig Sandström för fram om att det bara är att skjuta till pengar i det system som vi har visar att han inte har sett vilken skadeverkan som systemet har och hur illa det fungerar. Det finns skäl att se på ett annat finansieringssystem och ett annat sätt att producera sjukvården.
Fru talman! Vi har skilda åsikter i detta sammanhang. Därför skall vi kanske inte uppehålla oss så mycket vid detta. Men visst kan man slå sönder ett system om man drar undan pengar. Nu när vi närmar oss 6 % av BNP, vilket är lägre än många jämförbara länder, är det klart att vi märker konsekvenserna av det. I USA är man uppe i 14 % av BNP. Där får marknaden avgöra vad sjukvården får kosta. Hur är egentligen det systemet jämfört med vårt? Det har också brister. Det är inte perfekt. Det kanske t.o.m. har större brister än vårt. Men framför allt är det mycket odemokratiskt och ojämlikt. Vi måste göra sådana jämförelser.
Fru talman! Jag kan hålla med Stig Sandström om en sak som jag tycker är mycket viktig, nämligen att alla system har brister. Om det fanns ett sjukvårdssystem som löste alla dessa problem så skulle alla rusa till det. Men det är inte så, utan alla system som vi kan se runt omkring oss har brister. Men vi har ett system med alldeles uppenbara brister. Då borde vi titta på det systemet och prova något annat som innebär att vi försöker ta bort dessa brister för att effektivisera systemet. Det hjälper inte att säga att andra system som andra har försökt med också har brister. Vi måste säga att vi har problem med systembrister i dag och att vi skall göra något annat. Vi har ett konkret förslag som rimligen borde kunna leda till en bättre och effektivare sjukvård. Sedan är det möjligt att sjukvården kommer att behöva mer pengar i vilket fall som helst. I fråga om detta säger jag inte emot Stig Sandström. Det kan mycket väl bli så med tanke på befolkningsutveckling och vad som händer i samhället. Men alla pengar skall användas effektivt. Det sker inte i dagens system.
Fru talman! Leif Carlson slår in öppna dörrar genom att säga att det finns brister i alla system. Vad jag menar är att vårt system har vuxit fram under en mycket lång tid, under ca 50 år. Det har ofta varit konsensus att vi har varit överens över partigränserna om att vi vill ha detta system. Jag tror inte på att man skall införa främmande element, kanske en västtysk modell som Moderaternas förslag mest liknar, i vår tradition. Det kan man inte göra bara hux flux. Då blir det konsekvenser. Jag anser att vi skall fortsätta att förbättra det system som vi har och förbättra det bl.a. genom att ta till oss ny teknik och nya metoder. Jag tror att det är en framgångsväg.
Fru talman! Stig Sandström inledde sitt anförande med att hänvisa dels till vad Leif Carlson hade sagt, dels till vad jag hade tagit upp i mitt anförande. I mitt anförande tog jag egentligen bara upp konkurrensen, och följaktligen är det detta som jag uppenbarligen behöver förtydliga för Stig Sandström. Det är väl otvivelaktigt på det sättet att konkurrens stimulerar fram nya idéer och förnyelse. Den medverkar också till att skapa den mångfald som behövs för att vi skall kunna leva upp till den valfrihet som vi så vackert talar om skall finnas i inom hälso och sjukvården. Men konkurrensen stimulerar naturligtvis också till effektiviseringar i ekonomin. Vad jag vill understryka en gång till är att vi pläderar för konkurrens inom ramen för ett offentligt och demokratiskt finansierat system. När det handlade om den fria etableringen av läkare och sjukgymnaster och det visade sig hur kostnaderna sköt i höjden så gick vi emot detta. Men vi menar att det är mycket viktigt att landstingen nu utnyttjar sin möjlighet att skriva avtal med privata vårdgivare. De kan då samtidigt behålla sin kostnadskontroll, vilket är så otroligt viktigt för att vi nu skall kunna effektivisera ekonomin samtidigt som vi skapar valfrihet.
Fru talman! Jag hann inte utveckla min kritik. Ni i Centern försöker att stå på två ben litet grand. Dels skall ni vara lojala med socialdemokraterna och deras syn, dels vill ni ha ett ben också i högerlägret genom att ni uppmuntrar resonemanget om konkurrensen. Har inte Kerstin Warnerbring insett att det nya modeordet inom sjukvården är samverkan? Det är egentligen inget nytt. Konkurrens är inte alltid bra. Det är bra med konkurrens när det gäller produkter och affärsverksamhet, men just inom sjukvården är det väldigt viktigt att olika grupper - läkare, team, sjuksköterskor, vårdbiträden - kan samarbeta med varandra. Det är också viktigt att olika enheter inom sjukvården kan samarbeta. Det gäller t.ex. den medicinska servicen, primärvården. Hela sjukvården präglas av att man kan samarbeta på ett bra sätt. Vad som var till stor skada var alla experiment som ni genomförde för några år sedan, bl.a. detta med köpoch-sälj som bara trasslade till det och bröt sönder mycket av det naturliga samarbete som fanns inom sjukvården.
Fru talman! Vi är fullständigt överens om vikten av samarbete och samverkan, Stig Sandström. Samverkan och samarbete är på alla sätt vis oerhört viktigt. Varför skall vi då icke samarbeta och samverka också med privata vårdgivare?

Fru talman! Vi i Miljöpartiet är starkt oroade över de neddragningar som pågår inom vårdsektorn. Redan för tre år sedan uttalade jag mig i mitt hemlän om att smärtgränsen var nådd. Förra året tog jag också upp frågan här i kammaren. Visst har det funnits effektiviseringar och förändringar att göra inom vården och som har varit bra.

Jag kan inte tro att de här stora neddragningarna inom landstingssektorn görs utan att regeringen har varit medveten om att det kostar att ta bort alla dessa viktiga arbetstillfällen från vården. Ändå saknas det en redovisning över hur stora samhällets verkliga besparingar är, om det nu görs någon besparing över huvud taget. Det parti som i valrörelsen kritiserade den borgerliga regeringen för neddragningar inom vårdsektorn fullföljer nu självt de neddragningarna. Socialdemokraterna har agerat så att tiotusentals vårdjobb försvunnit samtidigt som de satsar miljarder på att skapa nya arbetstillfällen och för att betala de arbetslösa. Besparingarna i landstingen motiveras med budgetunderskottet. Men eftersom besparingen inte ställs mot en tydlig redovisning av kostnaderna för de förlorade arbetstillfällena kan jag inte annat än att se att besparingen är en form av samhällsförändring. Och till vilken nytta i så fall? Är det så att socialdemokraterna driver vården i en moderat riktning för att med tiden tvinga fram ett försäkringssystem? Nu handlar det inte bara om arbetstillfällen inom vården, utan det handlar främst om vårdkvalitet och omvårdnad. Vad som förvånat mig under de här åren av neddragningar är att de nästan alltid har skett under täckmantel av att man har höjt vårdkvaliteten. Det är inte min uppfattning. Jag har hört sjukhusdirektörer som sagt att man måste genomföra dessa förändringar därför att pengarna inte räcker till. Utåt har man sagt att syftet har varit att höja vårdkvaliteten. Jag har flera exempel på hur man nu tvingas slå sönder viktig och bra verksamhet bara för att pengarna inte räcker till. Exemplen är från min hemkommun. Barnkliniken i Hudiksvall är nu hotad. Försvinner den blir det 14 mil till närmaste barnklinik. Den som inte kan övernatta med sina barn får alltså resa 28 mil. Barnkliniken i Hudiksvall är en bra barnklinik. Vid Furulund i Hudiksvall bedriver man en psykiatrisk korttidsvård i hemmiljö. Det är en mycket bra verksamhet som t.o.m. är billigare än den vanliga verksamheten. En patient har uttalat att under hans 25-åriga sjukdomsperiod är det första gången som han har upplevt en värdig vård när han har vistats på Furulund. Nu är Furulund hotat. Pengarna räcker inte till. Vad som också oroar mig är att ett landstingsråd har uttalat i TV att han ofta har sett den vård som finns i andra länder. Jämfört med den vård som vi har här hemma tycker han att vi kan dra ned på vården här. Detta är litet av det som Stig Sandström talade om. Jämfört med andra länder drar vi ned på det som vi totalt satsar på vården. Men jag har inte hört något landstingsråd som har åkt till Stockholm och uppvaktat riksdag och regering för att rädda sin verksamhet på samma sätt som sker när det gäller att rädda regementen och flygflottiljer eller när det gäller att försöka få motorvägar byggda i hemområdet. Det har jag aldrig hört talas om. Men det skulle de nog behöva göra, om de nu tycker att de har en bra verksamhet och den är hotad. Fru talman! Det är inte bara viktigt med arbetstillfällen och vårdkvalitet, utan det finns även andra saker som är viktiga och som oroar mig. Det gäller bl.a. yttrandefriheten. Det hårda klimatet har fått personalen att tystna, vilket är en oroande förändring. För några år sedan var det vanligt med åsikter och protester från vårdpersonalen. Nu har den till stor del tystnat. Det finns några som fortfarande vågar göra sig hörda. Jag hörde en överläkare nyligen diskutera detta med nedskärningar. Han uttalade att han inte vågade säga vad han egentligen tyckte om förändringarna. Han var ju tvungen att genomföra dem, men han var rädd att uppfattas som obekväm om han uttalade sig. Då kunde han straffas vid en personalminskning. Fru talman! Vi i Miljöpartiet anser att vi har råd med den vård som svenska folket vill ha. Det är ett påstående som vi förmodligen kommer att behöva upprepa så många gånger att vi kanske uppfattas som tjatiga. Men det är jag beredd att bjuda på. För att vi skall få stopp på den förstörelse som nu sker inom vårdsektorn fordras det att landstingen på något sätt tillförs ytterligare medel. För att man skall klara det förebyggande arbetet, vården, omvårdnaden och rehabiliteringen måste det ske en omfördelning i budgeten. Pengar måste också tillföras från det som orsakar vård. Detta beskriver vi i vår motion. Om inte vården tillförs ytterligare ekonomiska resurser är jag övertygad om att vi kommer att hamna långt ifrån den vårdkvalitet som våra uppdragsgivare önskar sig. Fru talman! Vi måste därför få i gång en diskussion där man besvarar frågorna: Vilken vård vill vi ha? Hur betalar vi för den? Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 5

Fru talman! När det gäller behovet av god sjukvård och omsorg har jag - precis som Thomas Julin har gjort - många gånger stått i talarstolen och pläderat för att vi måste avsätta resurser för vård och omsorg. Jag kan i stora delar hålla med Thomas Julin i hans oro och i den beskrivning som han gör. Fru talman! Jag kommer i mitt inlägg att beröra tre av de punkter som behandlas i utskottets betänkande. Jag vill göra det med utgångspunkt från min reservation nr 6, där jag tar upp kvalitetsarbetet och sjukhusstrukturen för att senare också kommentera min reservation nr 11 som gäller destruktiva rörelser. Fru talman! Sverige har genom en överenskommelse med Världshälsoorganisationen inlett ett arbete med att ta fram ett effektivt kvalitetssäkringssystem för hälso och sjukvården. Vi kristdemokrater anser att detta arbete måste påskyndas och konkretiseras, eftersom de senaste årens utveckling mot mångfald, konkurrens och ekonomistyrning inom sjukvården ställer helt nya krav på kvalitetsuppföljning och kvalitetssäkring. Vid organisationsförändringar är det viktigt att ha kontroll över att vården är av samma höga kvalitet och att den ges på lika villkor. Patientens ställning i svensk sjukvård måste stärkas och valfriheten ges en reell innebörd. För att detta skall kunna ske måste både patienten själv och förtroendevalda patientföreträdare kunna få information om kvaliteten hos olika vårdgivare. Kristdemokraterna vill arbeta för att ett ackrediteringssystem införs på nationell eller regional nivå. Det finns i flera länder i dag. Ett ackrediteringssystem innebär att en vårdproducent, privat eller offentlig, måste vara kvalitetsmässigt godkänd för att få tillstånd att verka för landstingets pengar. En kvalitetsgaranti i form av en godkändstämpel skulle fungera som en form av konsumentupplysning till patienterna. Den skulle visa att sjukhusen, vårdcentralen eller motsvarande uppfyller de höga krav som måste ställas. Kvalitén i verksamheten skall sedan följas upp med regelbundenhet. För att utveckla kvalitetsarbetet bör vidare särskilda kvalitetsrevisorer utbildas för att granska vårdens medicinska och omvårdnadsmässiga kvalitet. Kvalitetssäkringsarbetet inom sjukvården bör bedrivas kontinuerligt, och hänsyn till patientens åsikter om vården bör tas till vara. I landstingens kvalitetsarbete bör även etikfrågor och prioriteringsfrågor vara ett viktigt inslag. Fru talman! Tidigare motioner i samma och liknande ärende har avslagits av kammaren. Utskottet har då motiverat sin uppfattning med att arbetet är förestående eller att det pågår. Det har hänvisats till HSU 2000. Men vi kristdemokrater ser det som angeläget att riksdagen ger regeringen till känna att ett beslut om en kvalitetskontroll och ett kvalitetssäkringssystem, som tillämpas allmänt i vården, brådskar. Det är detta som är skälet till inlägget i reservation nr 6. Så till sjukhusstrukturen. Sedan mitten av 1950 talet har vi haft en organisation med indelning i nivåer inom sjukvården med riks och regionsjukhus, länssjukhus samt länsdelssjukhus. Tanken har varit att den mest elementära sjukvården skall ges på länsdelssjukhuset, den mer kvalificerade på länssjukhuset och den mest specialiserade på region eller rikssjukhuset. Utvecklingen under de senaste 20 åren har, bl.a. på grund av de medicinska framstegen, inneburit en ökad specialisering också inom länsdelssjukvården. Länsdelssjukhusen har numera specialister inom i stort sett alla områden. Mycket av den verksamhet som tidigare var förbehållen läns och regionsjukhusen kan i dag även ske på länsdelssjukhusen. När det krävs specialisthjälp har man direktkontakt med regionsjukhuset. Detta har enligt vår bedömning varit till stor fördel för patienterna. Det har förkortat handläggningstiderna och därmed även väntetiderna. Det har faktiskt också inneburit ekonomiska vinster. I takt med att länsdelssjukhusen blivit alltmer självförsörjande har länssjukhusen utvecklats till små regionsjukhus i de egna länen. Detta kan på sikt också hota regionvården. Vissa behandlingsformer är ju så sällsynta att det krävs ett större befolkningsunderlag än vad ett län utgör. Fru talman! På senare tid har länsdelssjukhusens verksamhet och framtid varit föremål för debatt. Hot om nedläggning eller krav på ändrad struktur av de inre sjukhusen har framförts. Motiven är ökad kostnadseffektivitet och bättre kvalitet. Hälso och sjukvården har förändrats över tiden. Arbetsinsatser som förr betraktades som nödvändiga att utföra på sjukhus utförs i dag rutinmässigt inom primärvården. Genom den slutna vården har metoder utvecklats som möjliggör tidig hemgång. Dagkirurgin används i allt större utsträckning både i Sverige och i andra länder. Nu finns även praktiska förutsättningar för att få kvalificerad sjukvård i hemmet. Strukturåtgärder har hittills ofta handlat om att lägga ned delar av eller hela sjukhus. Sverige är faktiskt på väg att genomföra en sjukhuscentralisering som inget annat land ägnat sig åt. Fru talman! Jag menar att det är den gamla sjukhusstrukturen som gör att de mindre sjukhusen hotas. Om vi nu vill ha en vårdstruktur, en sjukhusstruktur, som klarar av högt ställda medicinska kvalitetskrav och samtidigt är kostnadseffektiv och praktisk, är det viktigt att samarbete. Men för att få ett bra underlag för en vidare sjukhusutveckling tror vi kristdemokrater att man behöver göra en översyn av den gamla organisationsmodellen. Fru talman! Så till reservation nr 11 som behandlar en utomordentligt komplicerad fråga. Med sitt förslag om tillkännagivande till regeringen om s.k. destruktiva rörelser anser jag att socialutskottets majoritet har gett sig in på ett minerat område. Först och främst är rubriceringen destruktiva rörelser i sig väldigt suspekt. Vem vill ta på sig ansvaret att definiera destruktiviteten? Jag kan bara erinra om att definitionsfrågan har varit utomordentligt svår i så uppenbara fall som när det gäller rasistiska rörelser. Även här har många pekat på att politikerna inte får inskränka åsiktsfriheten på ett otillbörligt sätt. Vilka är de destruktiva rörelser som man pekar på? Är det Frimurarorden? Är det Svenska kyrkan? Är det katolska kyrkan och dess ordnar? Är det Baptisterna? Är det Pingstvännerna? Är det organisationen Fri eller Jehovas vittnen? Är det möjligen också KPMLR - en organisation som en del kanske tycker är manipulativ, antidemokratisk och auktoritär? Vem skall sätta betygen? Vem skall uppträda som åsiktspolis? När jag här har räknat upp ett antal organisationer är det inte för att göra utpekningar utan för att få kammaren att förstå det principiellt betänkliga som socialutskottets majoritet har gett sig in på. Fru talman! Jag vill erinra om att Sverige fått ett förstärkt skydd för de mänskliga fri och rättigheterna genom att Europakonventionen införlivades i svensk lag den 1 januari 1995. Vad är det som Barbro Westerholm i sin motion ytterligare eftersträvar till skydd för de mänskliga fri och rättigheterna? Skall vi införa något slags järndetektor, som avslöjar om impulser utifrån står i överensstämmelse med människans fria vilja? Vem kan för övrigt mäta graden av fri vilja? Hur fri är t.ex. röstningen här i kammaren? Jag vill inte förringa att det hos svaga människor kan uppstå speciella trauman när de kommer i kontakt med fanatism och starka karismatiska personligheter. Självfallet skall hälso och sjukvården hjälpa dessa människor till en tillvaro i själslig harmoni och balans - det är väldigt viktigt att stryka under detta - men det ansvaret har hälso och sjukvården redan i dag. Jag vill inte förringa att det finns situationer där fanatiska rörelser utlöser sjukdomstillstånd hos psykiskt svaga människor, men det finns faktiskt inget vetenskapligt stöd för att s.k. mind control existerar. Även om det nu funnes något sådant, hur skall man kunna kontrollera vad som innerst inne är en människas egen fria vilja, och vem skall göra bedömningen? Skall vi ha något slags statligt åsiktskontrollverk i Sverige? Det är alltså, som jag sade inledningsvis, uppenbart att utskottets majoritet gett sig ut på ett minerat område, nämligen hoten mot den fria åsiktsbildningen, vilken är demokratins absoluta grund. Människors politiska, religiösa och övriga övertygelseinriktningar omfattas av ett betydande skydd i grundlagarna. Det demokratiska samhället ger vida ramar för skilda övertygelser och åsikter. Det var inte så länge sedan som vi här i Sverige hade en debatt om politisk åsiktsregistrering och vådorna med den. Nu vill utskottets majoritet alltså genomföra en kartläggning av icke specificerade rörelsers åsikter. Frågan är om inte socialutskottets majoritet avskärmat sig väl mycket från grundlagarnas syn på den fria åsiktsbildningen i samhället. Fru talman! Jag ser att min taletid börjar ta slut. Jag skulle vilja lägga fram ett förslag om återremiss av betänkandet. Jag har förstått att man formellt måste yrka på återremiss på hela betänkandet. Syftet med det är att det skall gå tillbaka till socialutskottet, som på nytt får pröva möjligheten att låta konstitutionsutskottet yttra sig i denna mycket komplexa fråga. Jag och andra har ställt en rad frågor som socialutskottet inte har kompetens att behandla, och jag anser därför att konstitutionsutskottet bör yttra sig i denna mycket grannlaga fråga. Mitt yrkande är i första hand återremiss, i andra hand bifall till reservationerna 6, 7 och 11.

Fru talman! Chatrine Pålsson och jag är överens om en sak, att detta är en svår fråga. Därför är det också viktigt att den inte tappas bort utan utreds vidare. Men huvudfrågan är patienternas otillfredsställda vårdbehov. Det här är patienter som psykiskt sett verkligen är riskpatienter. Svensk psykiatrisk förening har starkt poängterat att man måste skapa vårdresurser för dem. När det sedan gäller den fria åsiktsbildningen har dessa patienter det problemet att de med tanke på risken för hämnd inte vågar uttala sin fria åsikt. Jag fick i dag ett brev från en person som är anonym. Hon skriver att hon blev folkpartist sedan Bengt Westerberg i ett tal i mitten av 80-talet visade prov på civilkurage. Hon tackade honom personligen, men hon skriver att hon till mig tyvärr måste vända sig anonymt, med anledning av bittra erfarenheter av tidigare hämndreaktioner. Det är sådant som det är fråga om. Detta är naturligtvis mycket knepigt att utreda. Det som Peter Nobel har tagit fasta på när han har föreslagit tillägget till brottsbalken är värnandet om människors fria rätt att välja vilka organisationer, rörelser, partier e.d. som de vill vara medlemmar i liksom också deras fria rätt att gå ut ur dem. Det som jag talar om är alltså en frihet. Detta måste naturligtvis utredas i förhållande till de grundlagar som vi har. Vi måste nu sätta dessa människor i centrum. De far illa. Skulle man inte gå vidare med en utredning, kommer det att tolkas som att det är fritt fram för andra att fortsätta att hota och hämnas på de här patienterna.
Fru talman! Jag är i min tur överens med Barbro Westerholm om att människor som råkar illa ut genom övergrepp av ett eller annat slag skall ha hjälp. Jag vill gärna tydligt stryka under detta. Men jag vill också återigen påminna Barbro Westerholm om hur det var under den förra mandatperioden, när vi försökte komma till rätta med barnpornografiproblematiken. Då om inte förr insåg många av Barbro Westerholms partikamrater att det var jätteviktigt att se på grundlagarnas stadganden om åsiktsfriheten. Vi har i riksdagen under de senaste dagarna fått en hel plansch om detta, och den kom mycket väl till pass. Man har i utskottet tidigare tyckt som jag i den här frågan, men man har ändrat sig. Jag tycker att det är viktigt att man har ordentligt på fötterna i de här konstitutionella frågorna och verkligen har med ett yttrande från konstitutionsutskottet. Jag vill till Barbro Westerholm ställa frågan om hon tycker att detta är en nackdel. Jag skulle t.o.m. vilja vädja till folkpartisterna att ställa sig bakom återremissyrkandet.
Fru talman! Nej, jag är övertygad om att det nu vad gäller dessa patienter är fråga om ett mycket stort steg framåt för det glömda och gömda Sverige. Vad avser barnpornografin kan var och en studera hur Folkpartiet liberalerna ser på värnandet av våra grundlagsskyddade friheter. Eftersom religionsfriheten ofta nämns i dessa sammanhang, vill jag läsa upp några rader som Peter Nobel har skrivit: "Religionsfrihet innebär inte, att det inte är tillåtet att diskutera, ifrågasätta och även kritisera en trosuppfattning, delar därav, dess uttryck eller dess utövare och deras tillvägagångssätt." Det är detta som min anonyma brevskrivare inte vågar göra. Han skriver vidare: "Religionsfrihet innebär heller inte, att man i religionens namn får göra vad som helst. Religionsfrihet kan inte med framgång åberopas i Sverige för att undgå ansvar för en handling som enligt svensk lag är straffbar." Han skriver avslutningsvis: "Religionsfrihet innebär slutligen inte heller, att det vid värvandet av nya anhängare skulle vara tillåtet att kränka människors personliga integritet eller senare söka hindra dem att lämna den religionen eller dess samfund. Tvärtom innebär religionsfrihet bl a frihet att byta religion eller tro, liksom att vara eller bli ateist, om det är det man vill."

Herr talman! Spännvidden i de ca 80 motionsyrkanden som behandlas i detta betänkande sträcker sig från sjukvårdens finansiering och styrning till utbildning på ett enskilt medicinskt område, ortopedisk medicin. När det gäller de stora principiella frågorna finns det en betydande åsiktsskillnad mellan flera partier. När det gäller innehållet i själva vården finns det däremot en glädjande samstämmighet inom de flesta områden. Alla är ense om att hälso och sjukvården är av grundläggande betydelse för välfärden och människornas trygghet liksom att folkhälsoarbete är en viktig grund för att nå hälso och sjukvårdens mål. Beträffande sjukvårdens finansiering och styrning är Moderaterna det parti som genom sitt ställningstagande för en försäkringslösning avviker kraftigast. Moderaterna har uppenbarligen inte tagit intryck av de expertrapporter som ganska entydigt visar att ett skattefinansierat sjukvårdssystem är billigare och fungerar bättre i fördelningspolitiskt avseende än de försäkringslösningar som finns i jämförbara länder. Jag tycker också att Leif Carlson i sin argumentation helt bortser från den problembild som finns i de länder som har valt försäkringslösningar.

Herr talman! Det är förvisso som Conny Öhman säger. Vi är oense i dessa frågor. Det är ingen nyhet. Nu säger Conny Öhman att alla utredningar visar att det inte skulle fungera med en försäkringslösning. Så är inte fallet. I stället visar de mycket väl att en lösning med allmän obligatorisk försäkring skulle fungera bra. Med ett sådant system skulle valfrihet och konkurrens fungera utmärkt. Jag frapperas också ibland i sjukvårdsdebatten av hur man på s-sidan har ropat: Titta på USA och Hillary Clintons system! - och gett intryck av att det skulle vara något svenskt socialdemokratiskt system. Det är ett system som ligger väldigt nära det som vi Moderater föreslår och som man sett på därför att man behöver göra någonting åt sitt system. Det är som det tidigare har sagts här i dag: Alla system har problem. Det finns inget perfekt sjukvårdssystem. Man har problem i Holland och i Tyskland. Därför bör vi arbeta för att hitta system som är effektivare än ett system som vi har sett inte fungerar effektivt, inte lämnar valfrihet till patienten och inte ställer patienten i centrum. Conny Öhman säger att jag inte har sagt ett dugg om resurser. Jag sade mycket tydligt att vi moderater vill samla alla resurser som finns runt hälsan. Jag räknade upp alla de resurser som plockas in av samhället som skulle gå till en allmän obligatorisk försäkringsavgift. Det rör sig om i storleksordningen 170 miljarder, eller 18 000-19 000 kr per invånare i landet, om vi räknar alla, eller 44 000 kr, om vi räknar hushållen. Det betalar vi i dag. De medlen skulle samlas ihop. Man skall nyttja detta så att man får ut synergieffekterna, en vårdkedja och att rehabilitering kommer till. Man skall väga sjukskrivning mot läkemedelsförbrukning och mot operation på ett rationellt sätt så att de utnyttjas på effektivaste sätt, får in alla sådana effekter i systemet och på det sättet sparar pengar. Herr talman! Jag vill kort säga något angående etableringsfriheten. Det är möjligt att Conny Öhman inte har hör någonting om den. Det kanske beror på det som Thomas Julin berörde förut om att man inte vågar säga så mycket. Människor ringer om det här. Jag får återkomma till detta i min nästa replik.
Herr talman! Nu var det inte så att jag sade att det inte skulle fungera med en försäkringslösning, Leif Carlson. Går det i andra länder skulle det väl också gå i Sverige, om det är vad man eftersträvar. Det är konsekvenserna av en försäkringslösning det handlar om. Den bild Leif Carlson gav i sitt huvudanförande var att detta i stort sett var ett problemfritt system som dessutom gav en långsiktigt trygg finansiering för hälso och sjukvården. Det var Leif Carlsons egna ord som jag skrev upp. Då ger han en något glättad bild, om han samtidigt är medveten om vilka åtgärder som man diskuterar i Tyskland och Holland som har valt det systemet. I Tyskland diskuterar man att plötsligt över en natt göra en reduktion i ersättningen för given vård med 10 %. Då diskuterar man enbart utifrån penningen och inte vilka konsekvenser för vårdgivare och vårdtagare som ett sådant system skulle få. När det gäller den sista delen i Leif Carlsons huvudanförande där han sade att man skulle få färre förtidspensionärer med ett försäkringssystem eftersträvar vi socialdemokrater också en samverkan mellan försäkring och sjukvården. Det finns utredningar som i dag tittar på den frågan. Men att påstå att det finns garantier för att en försäkringslösning skulle vara överlägsen och ge färre förtidspensionärer kräver argumentation, Leif Carlson. Det är inte tro vi behöver, utan det är vetande.
Herr talman! Jag vill först kommentera etableringsfriheten. Den beskärs i dag. Privata husläkare får inte vårdavtal. Man arbetar på annat sätt, tar bort de passivt listade som har stått hos privata husläkare och för över dem till offentliga läkare, och på så sätt rycker man undan försörjningsbasen. Här föreligger ett problem. Försäkringar fungerar i övrigt. Det gäller tandvårdsförsäkring och socialförsäkring. Varför skulle det inte göra det här? Jag gav inte en glättad bild - det var i så fall oavsiktligt. Detta är ett svårt problem. Jag föreslår inte en lösning som Tysklands eller Hollands, men det innehåller sådana element. Vi vill arbeta fram förslag som vi tror tar bort en stor del av de svagheter som finns. Det kommer säkert att visa sig svagheter även i det nya systemet. Det är jag medveten om, och det får vi jobba med. Det system som vi har i dag har stora svagheter, eftersom det inte arbetar med patienten i centrum. Patienten är svag, och patienten möter sjukvården som en myndighet. Det gör man inte om man förfogar över pengarna själv. Det menar vi är det viktiga i detta. Vårt system bygger på patientens ställning. Han skall ha vård när han behöver och inte behöva vänta. Resurserna skall vara effektiva. Det samarbete som man i dag försöker genomföra, precis som Conny Öhman säger, går inte bra. Det finns inte naturliga incitament till samarbetet. I stället håller det på att skära ihop på flera av de ställen där man provar samarbete. Det saknas, som jag framhöll i mitt anförande, naturliga incitament. Det får man i en försäkringslösning, eftersom man då kommer att se vilka delar som behöver användas. Har vi naturliga incitament att sätta in rehabilitering kommer antalet förtidspensionärer att bli färre. Saknas dessa är det lätt att skjuta kostnaden från ena verksamheten till den andra och få över problemet till en annan portmonnä. Där kan vi sitta och försöka göra samarbeten. Vi har talat om att bygga broar mellan huvudmän och mellan verksamheter i 15, 20 år, men det finns ännu inte en bro byggd. Det fungerar faktiskt urdåligt när det gäller samarbeten.
Herr talman! Leif Carlson talar om patientens ställning. Man kan konstatera att patientens ställning i dag är helt annan än vad den var för 20, 30 år sedan, trots att vi inte har ändrat system, Leif Carlson. Patientens ställning går självfallet att stärka oavsett vilket system man har. Jag ser fram emot - vilket HSU 2000 jobbar med i dag - att ytterligare stärka patientens ställning. Det är inte vad frågan handlar om. Frågan handlar ju om att använda de pengar som vi har råd att anslå till hälso och sjukvården på bästa möjliga sätt. Vi måste utnyttja pengarna så effektivt som möjligt. Det är ju på intet sätt så, Leif Carlson, att man kan bevisa att kostnadsbilden och effektiviteten i andra system skulle vara överlägsna det svenska. Leif Carlson talar aldrig om de plusvärden som vi har i det svenska systemet. Vi har en jämn kvalitet på sjukvården oavsett var i Sverige vi befinner oss och en jämn spridning av sjukvården över alla befolkningsgrupper. Vi har en prioritering så att de människor som har störst behov av sjukvård får den först. Det är dessa värden hos det system vi har i dag som Leif Carlson helt bortser ifrån i sin argumentation.
Herr talman! Conny Öhman tog upp att det inte är någon debatt kring den fria etableringsrätten och att allt därför är gott och väl. Jag tror inte att man kan ta en frånvaro av debatt till intäkt för att allt är gott och väl. Detta går ut över framför allt kvinnors möjligheter att starta eget eller byta arbetsgivare. Jag är övertygad om att vi kommer igen i den debatten. Sedan tycker jag att det var glädjande och skönt att höra att Socialdemokraterna ser den i dag så debatterade frågan om de destruktiva rörelserna som en hälso och sjukvårdsfråga där det är patienternas behov av hjälp som står i centrum. Det är ju därför som vi i socialutskottet har fått att behandla den frågan.

Herr talman! Jag tycker att det var bra att Conny Öhman redogjorde för att man inte var på väg mot den moderata försäkringsmodellen. Men vart är i så fall Socialdemokraterna på väg? De stora nedskärningar som sker i dag visar ju att ni är på väg åt något håll, men jag vet inte riktigt vart. Det vore bra med ett svar på den frågan.
Herr talman! Vi är förhoppningsvis på väg mot att sanera svensk ekonomi, Thomas Julin. Vi är på väg mot att ytterligare ta till vara de effektiviseringsvinster som faktiskt finns i sjukvården. Det är inget nytt i dag att man börjar använda all modern teknik och alla möjligheter som finns. Detta har ju pågått ett antal år i svensk sjukvård. Jag tror egentligen att det började någon gång i början på 80-talet, då vi började se att det inte bara gällde att öka på pengarna till svensk sjukvård utan också att använda de pengar man har på bästa möjliga effektiva sätt. Jag tror inte att vi är vid vägs ände när det gäller detta. Men till bilden hör självfallet också - och det är min egen bestämda uppfattning - att vi har nått smärtgränsen på en del områden. Det är därför som HSU 2000 har fått det tunga uppdraget att göra en kartläggning av sjukvårdens framtida resursbehov för att vi skall ha en bra plattform att utgå ifrån när vi långsiktigt skall diskutera hur sjukvårdens ekonomiska ramar skall se ut. Vi väntar alla på det arbetet. När vi har det som underlag skall vi ta en grundlig debatt om var smärtgränsen går för den svenska hälso och sjukvårdens ekonomi.
Herr talman! Om det sker av besparingsskäl, Conny Öhman, anser jag att Socialdemokraterna måste göra en redovisning som visar att ni verkligen sparar. All den personal som friställs kostar ju ändå. Det skall ju även vägas mot den nytta de gör. Jag tycker att det är viktigt att få den redovisningen.
Herr talman! Nu är vi enligt min uppfattning delvis inne på ett annat politikområde. Men det måste väl ändå vara så, Thomas Julin, att en producerande människa i full drift alltid kostar mer än en människa som inte är producerande. Sedan tycker jag också att det ligger mycket i det resonemang som Thomas Julin för. När vi väl har fastställt vilka ekonomiska ramar hälso och sjukvården behöver är jag beredd att vara med och föra en debatt för att försvara att sjukvården skall ha en anständig andel av samhällets totala resurser. Som jag sade i mitt anförande, är hälso och sjukvård något av det mest basala som skapar trygghet för människor i det här samhället.
Herr talman! Jag vill kommentera det Conny Öhman sade om att ingen av oss i utskottet har tänkt på de frågor jag radade upp. Jag undrade om man kunde tänka sig att de gällde dessa rörelser. Det är just detta som är ett argument för att vi måste se igenom det en gång till ur konstitutionell synpunkt. Jag måste ärligt och uppriktigt säga att jag har försökt att tänka igenom och arbeta med den här frågan. Den är inte lätt. Den är komplex och känslig. Vår ambition har verkligen varit att göra detta så riktigt som möjligt. Det som jag tycker är så utomordentligt svårt - och som jag nämnde i min förra replik - är hur det skall kunna förebyggas. Då kan man börja fundera litet grand över hur det skall kunna göras med en bevarad religions och yttrandefrihet. När man ser det problemet måste det väl vara bättre att ta sig en riktig funderare till över hur detta skall vara möjligt. Sedan kommer ju ärendet tillbaks till kammaren igen.
Herr talman! Vårt ansvar i socialutskottet är ju vården för människorna, Chatrine Pålsson. Experterna talar om för oss att i dag kommer människor till vården med den här problembilden, och vi känner att vi inte har underlag för att ta ställning och rekommendera vad man bör göra i den här situationen. Om vi då säger till regeringen att den bör ta fram ett underlag i den här frågan måste det väl vara ett uppdrag som är fullt möjligt att utföra utan att gå över de gränser som Chatrine Pålsson talar om, nämligen religionsfrihet och yttrandefrihet. Det står vi ju alla bakom.
Herr talman! Ytligt sett kan det betraktas som riktigt, Conny Öhman. Men man måste ju ha ett ordentligt underlag när riksdagens kammare och majoriteten av parlamentarikerna fattar vissa beslut. Det är detta underlag som först bör vara genomgånget på alla sätt, speciellt med tanke på att utskottet inte tidigare har resonerat på det här sättet. Detta är någonting som är nytt och annorlunda. Då finns det ännu större anledning att ha ordentligt på fötterna innan kammaren fattar beslut.

Herr talman! Bland de många behjärtansvärda motioner som väcktes under den föregående allmänna motionstiden 1995 fanns det även en motion av Elisabeth Fleetwood som behandlar bullerskador. Det är ett osynligt och bortglömt handikapp. Bullerskador åstadkommer mycket lidande för de människor som drabbas. Det finns en tendens till att allt fler drabbas av detta. Det gäller att minska exponeringen för skadliga ljud. Inom industrin har man under de senaste decennierna i samverkan med arbetarskyddsorganen vidtagit en del kloka åtgärder för att minska exponeringen och öka informationen om skadliga ljud. Frågan om hur skyddsutrustningen skall användas är dock mycket beroende av hur väl informerade och kunniga de enskilda individerna är. Under senare tid har nya och kraftiga ljudkällor kommit till. Antalet bullrande maskiner och musikanläggningar har ökat enormt, även i den offentliga miljön. Många ungdomar utsätts för kraftiga ljud och för musik från freestyle, disco och rockgalor. Inte minst musikerna är särskilt utsatta enligt forskningsrön. Framför allt verkar förståelsen hos ungdomar för de skadeverkningsrisker de utsätter sig för vara mindre god. Risken för att unga får sin hörsel obotligt skadad genom bullret är överhängande. Ökade kunskaper måste till. Särskilda insatser bör därför göras för att reducera riskerna för handikappande hörselskador. En individuell variation i örats tolerans för kraftiga ljud, liksom tidsfaktorn, har betydelse. Forskarna menar att det även finns en utnötningsfaktor som är värd att beakta. Herr talman! I vårt rättsystem finns klara regler för maximalt godtagbara ljud i lägenheter, arbetsplatser och områden i närheten därtill, t.ex. flygplatser. Vardags och fritidsbullret har som sagt ökat. Det finns en risk för att människor inte alltid är på det klara med vad de utsätter sig för. En så enkel sak som en gräsklippare kan åstadkomma en bullerskada hos en människa om motorljudet är väldigt högt och människan särskilt känslig. Bullerskador leder ofta till kraftig nedsättning av hörseln, inte minst när det gäller de s.k. diskantljuden. Att kompensera bullerskador genom hörapparater är inte särskilt bra. Dessa förstärker nämligen ofta alla kringliggande ljud. Den som använder hörselapparaten får svårt att uppfatta t.ex. samtal som pågår mellan flera människor i samma rum. En bullerskada upplevs ofta som besvärande. Den ger trötthet och avtagande koncentrationsförmåga. Om omgivningen inte känner till att man är drabbad av en bullerskada kan missförstånd lätt uppstå. Utöver den egentliga hörselnedsättningen drabbas många av s.k. tinnitus. Det är kraftiga ljudsignaler, brus, tjut eller buller som alstras inne i innerörat eller i själva hörselnerven. Dessa ljud bär den drabbade mer eller mindre ständigt med sig. Man har uppmätt att dessa brus-, tjut och bullerljud i örat kan motsvara så mycket som 85-100 decibel. Ljudet kan vara konstant, men också ha varierande tonomfång. Ofta lider en människa som drabbats av tinnitus mer av detta ständiga brusljud än av själva hörselnedsättningen. Få människor tycks känna till sambandet mellan bullerskada och tinnitus, som alltså kan drabba den som i grunden fått en bullerskada. Tinnitus går inte att bota, och förvärras ofta med åren. Man räknar med att 10 % av människor över 40 års ålder lider av tinnitus. Tyvärr verkar åkomman öka också i lägre åldrar, inte minst till följd av att ungdomar bullerexponeras. Det gäller att förbättra informationen om riskerna för bullerskador. Skolan och hemmen tillika med massmedierna är här viktiga exponenter för att föra ut denna information. Det forskas mycket på detta område, både i Sverige och utomlands. Forskning bedrivs på t.ex. Sahlgrenska och Karolinska sjukhusen samt Huddinge sjukhus. Namn som professor Alf Axelsson, Ulf Rosenhall och docent Bo Ahlner har lämnat viktiga bidrag till forskningen om bullerskador och tinnitus. Deras arbete är värt all fortsatt uppmuntran och stöd. Vad motionären, Elisabeth Fleetwood, efterlyser är inte nya ekonomiska resurser så mycket som ett ökat medvetande och ett rationellt agerande. Tinnitus är ett bortglömt handikapp. Regeringen borde, tillsammans med de myndigheter som underställs densamma, initiera adekvata åtgärder för att öka medvetenheten om bullerskadornas existens och de riskexponeringar för att t.ex. ådra sig tinnitus som föreligger. varit litet kallsinnigt, om jag får uttrycka det så. Man hänvisar till pågående utredningar inom HSU 2000 och till direktiven för den parlamentariska kommitté som skall utarbeta förslag till nationella mål för hälsoutvecklingen. Det lär också finnas en särskild statsrådsgrupp som nyligen tillsatts med uppdrag att främja arbetet med folkhälsofrågor. Tinnitus är ett allvarligt bekymmer som är i tilltagande. Det borde inte vara så svårt för utskottet att acceptera tanken på att förstärka informationsinsatserna i dessa delar. Herr talman! Jag vill därför ge stöd åt och yrka bifall till reservation nr 1 av den moderata delen av utskottsgruppen. De konstaterar mycket riktigt att folkhälsoarbetet är viktigt. Information om t.ex. rökningens, alkoholens och kostens betydelse för hälsan, vikten av att motionera på rätt sätt osv. ger stora mänskliga vinster. Utskottet anser vidare att informationen om riskerna för bullerskador bör förbättras. I huvudsak behövs ett ökat medvetande och ett rationellt agerande. Herr talman! Med dessa synpunkter yrkar jag bifall till reservation nr 1 till stöd för mer och bättre information om bullerskador, tinnitus och de risker som är förbundna med bullerskador.

Herr talman! Det som har hänt i dag har förstärkt min uppfattning att jag gjorde rätt som röstade med utskottet när det gäller destruktiva rörelser. I dag har jag fått ett brev. På baksidan av det står att man vill döda alla homosexuella. Detta berördes också i morse i samband med behandlingen av KU:s ärenden. Brevet stärker övertygelsen om att vi behöver få ett skydd av de homosexuella i grundlagen, och idén om att vi måste göra någonting åt dessa rörelser. De hotar med mord, förföljelse och terror. Diskussionen har fokuserats enbart på de religiösa rörelserna, men jag vill betona att det också finns andra destruktiva rörelser. Miljöpartiet biföll denna kartläggning av destruktiva rörelser med viss tvekan. Skrivningen i betänkandet lyder: "Vid kartläggningen måste yttrande och religionsfrihetsfrågor beaktas." Denna viktiga aspekt om hjälp och stöd för utsatta personer framgår tydligt. Det är alltså ingen tvekan om att man kan stödja detta förslag. Motionen av Barbro Westerholm tar i första hand sikte på den som lämnat sådana här rörelser, och på grund av detta förföljs på olika sätt. Miljöpartiet anser att en viktig orsak, kanske den viktigaste, till att dessa problem bör tas på stort allvar är att vi stöder religions och yttrandefrihet. De människor, mest ungdomar, som beslutat att lämna en sådan här rörelse omfattas ju inte av religions eller yttrandefriheten. Det har alltså ingen sådan frihet. De förföljs och tystas. Det är viktigt att de själva kan lämna rörelsen och tillåts ha vilken religiös övertygelse som helst, eller ingen alls, utan att förföljas. Det är för deras skull detta görs. Att kunna lämna en rörelse och fortsätta att ha en annan tro - det är religionsfrihet. Detta har inte beaktats så mycket, men jag tycker att det är viktigt. Dessa människor får inte isoleras eller förföljas på grund av sin nya eller nygamla livsinställning. Detta gäller också extrema rasistiska organisationer som förföljer före detta medlemmar. Miljöpartiet stöder ett förbud av dessa organisationer. Vi skall i dag även behandla ett betänkande om detta. Det är ganska fantastiskt hur denna dag hålls ihop av dessa saker. Miljöpartiet stöder även detta. Någonting måste göras. Det händer nämligen så mycket under jorden. Man säger ju att någonting går under jorden när det förbjuds, men dessa organisationer är redan under jorden. Den lilla del som sticker upp är obetydlig. Men inte heller i mitt parti råder någon total enighet i denna fråga. Sedan vill jag nämna ännu en fråga med stark sprängkraft - en fråga med stark livskraft i stället för motsatsen. Jag vill nämligen tala för en centermotion som är skriven av Birgitta Hambraeus och som handlar om alternativ medicin. Det framhålls där att ca 700 terapeuter med stor erfarenhet har bedömt vilka terapiformer som kan anses vara acceptabla och som bör räknas till sjukvården. Vissa terapier anses inte seriösa. Andra syftar inte till att vårda sjuka utan kan hänföras till egenträning, personlighetsutveckling eller religion, även förebyggande vård. Om de klassas som sjukvård avskaffas momsen, och i och med detta blir de inte längre alternativa. Så fort en behandlingsmetod antas inom sjukvården är den inte längre alternativ. Man kan därför avskriva dem - de är inplanterade i eller använda av skolmedicinen. Om detta nu sker bör vi titta på flera alternativ. Det är behandlingsmetoder som Sveriges folk så väl behöver för att behålla sin hälsa eller bota sjukdom och ohälsa. Men man kan naturligtvis inte jämställa en treveckors kurs i alternativ behandling med fleråriga studier. Därför kan man inte säga: Vi godkänner alla alternativa vårdformer. Då invänder människor att de som använder dessa behandlingsmetoder kan ha naturliga förutsättningar. Ja, det är mycket möjligt, men utbildning skadar dem inte. När de är ordentligt utbildade kan man tänka sig att dra in flera. Det är många alternativa vårdformer som i dag är accepterade, som arbetar jämsides med skolmedicinen. Jag tycker att det här är oerhört viktigt. Det är också en sak - man pratar ju jämt om pengar - som man kan spara mycket pengar med samtidigt som man kan öka svenska folkets välbefinnande. Det finns egenvård, självvård och liknande typer av rörelser, och dem kan även riksdagen uppmuntra.
Herr talman! Ragnhild Pohanka tar då alldeles hårresande exempel, som verkligen inte hör hemma här. Det finns klara regler i vår svenska lagstiftning om att man inte får mordhota enskilda människor eller speciella grupper. Det har inte med den här saken att göra - jag vill gärna säga det. Andlig kränkning, och det kan bara riktas åt ett visst håll. Allt det andra, att man skulle mordhota en speciell grupp som homosexuella, vill jag verkligen på det bestämdaste fördöma. Det hoppas jag att vi alla gör med kraft.
Herr talman! Jag förstår att Chatrine Pålsson med sitt sociala patos naturligtvis stöder det här. Det har jag inte betvivlat. Men jag menar att det här är exempel på destruktiva rörelser; de är svåra att komma åt, och de är inte kartlagda. Vi i Miljöpartiet är inte alls för att man skall kartlägga människor, avlyssna och registrera dem. Men det är en annan sak när det går så långt som det gör här. Jag har haft kontakt med en del ungdomar som har utsatts för den här andliga kränkningen. De är skadade för livet. Huvudtanken i motionen är ju att man skall stödja rehabilitering och hjälpa dem som har kommit ut därifrån. Men jag anser att man också kan förebygga det här. De här människorna är så skadade att de har svårt att anpassa sig i samhället igen.

Herr talman! Socialutskottets yttrande över min motion om bättre epilepsivård är varken varmt eller kallt, tycker jag. "Utskottet har förståelse för att motionärerna har velat fästa riksdagens uppmärksamhet på -", skriver utskottet. Det är inte det som frågan gäller. Den gäller att samhället har skyldighet att ta krafttag för att ge också personer med epilepsi en adekvat vård - korta väntetider, bättre diagnostik, barnens berättigade krav på ett vårdprogram som ökar möjligheten för dem att växa upp till ett normalt liv. Jag har under de senaste åren krävt förbättrad vårdkvalitet av olika slag, rikscentra, epilepsiteam för barn och vuxna, team på regional och länsnivå och fler operationer. Kön är upp till 5 000 personer, och man räknar med att det görs mindre än hundra operationer i Sverige per år. Var och en kan då räkna ut hur många år det skulle ta att operera bort kön. Jag har pekat på att en aktiv rehabilitering skulle spara stora summor för samhället. Tidigare sade utskottet i sina svar att man ville avvakta resultatet av de utredningar som Gertrud Sigurdsen, vår tidigare socialminister, hade tagit initiativ till. Sedan, när de var färdiga, sade utskottet att man väntade på Socialstyrelsens behandling av utredningarna. Det är nu nästa två år sedan. Då löd argumentationen: "Jag delar Bo Nilssons uppfattning att handläggningen av detta ärende - tog lång tid. - nu väntar man på vad remissinstanserna kommer att säga. - Mot den bakgrunden, när man har fått det fylliga remissyttrandet från Svenska epilepsiförbundet och yttranden från Läkaresällskapet, jag tror också från Medicinska forskningsrådet, Landstingsförbundet och Läkemedelsverket, bedömer socialutskottet att man just nu bör avvakta vad Socialstyrelsen kommer att säga, innan vi från socialutskottet i riksdagen föreslår att man skall gripa in i detta ärende. Just nu tycker jag att det inte är tid för detta. Det är för tidigt att göra. Men det är mycket viktigt att frågan bevakas och följs." Nu har det gått två år sedan dess, och mig och Epilepsiförbundet veterligt har inget positivt hänt. Remissvaret från läkarna och Epilepsiförbundet var positivt, så där finns inga hinder att göra något kraftfullt. Vad är det egentligen vi väntar på? Och så nu detta svar 1996: Vi blandar oss inte i enskilda sjukdomar. Tror ni i utskottet att det var därför som Gertrud Sigurdsen tillsatte de tre utredningarna om en bättre epilepsivård? Tror ni att det är därför som olika läkare har lagt ned ett stort arbete för att få fram utredningarna, med mycket bra och relevanta förslag? Tror ni att det är det som vi i Epilepsiförbundet har väntat oss när vi tålmodigt har väntat år efter år? Herr talman! Nu skriver utskottet att detta är en fråga för sjukvårdshuvudmännen och att Socialstyrelsen vid behov skall tillhandahålla underlag. Allt underlag måste nu finnas - utredningar och positiva remissvar. Då återvänder jag till vad som sades vid den förra debatten - det är för tidigt att göra något men det är viktigt att bevaka frågorna. Vad tror ni att de som väntar på operation tycker om dessa långbänkar? Vad tror ni att mamman med tre handikappade barn anser? I min motion i år kräver jag bättre vård, team på region och länsnivå, fler specialistneurologer, fler operationer och kanske rikscentra för barn och vuxna. Jag kan konstatera att flera av kraven gäller regionövergripande frågor. Flera landsting måste samarbeta. Det gäller t.ex. utbildning av läkare. Det kan därför inte vara en fråga för enskilda landsting - det måste till övergripande beslut, beslut fattade av någon central organisation, t.ex. Socialstyrelsen. Om Socialstyrelsen inte vill eller kan får riksdagen genom socialutskottet faktiskt gripa in. Det får inte vara så att viktiga vårdfrågor faller mellan olika stolar, så att ingenting händer. I den förra debatten sade Jerzy Einhorn: Jag tror att det är viktigt att vi återkommer till frågan vid lämpliga tidpunkter. Herr talman! Nu har vi igen missat möjligheten att ge personer med epilepsi förhoppningar om en bättre vård. Nu har vi missat att från centralt politiskt håll ange en viljeinriktning. Jag tycker att det är genant. "De svårigheter i socialt hänseende, som epileptikern ibland ställs inför är, generellt sett, inte direkt betingade av hans sjukdomstillstånd. När sådana svårigheter uppträder, sammanhänger de ofta med den socialt ofördelaktiga särställning vari epileptikern blivit placerad genom bestämmelser som den förevarande om äktenskapshinder. Erfarenheten ger sålunda belägg för att denna särbehandling hos allmänheten grundlagt och vidmakthållit rent vidskepliga, ofta skräckblandade föreställningar om epilepsi. De ogynnsamma psykologiska återverkningarna av omgivningens inställning måste givetvis vara ägnade att ytterligare försvåra epileptikerns situation och medföra en känsla av socialt mindervärde och isolering i samhället." Det är bl.a. detta som gör att jag anser att vi, dvs. samhället, har ett alldeles speciellt ansvar när det gäller att lösa epilepsins gåta och att vi skall tillhandahålla en adekvat vård för personer med epilepsi. Herr talman! Eftersom utskottets text inte ger några som helst löften skall jag i alla fall avge ett härifrån talarstolen: Jag ger mig inte. Jag kommer tillbaka med bevakning och krav så fort tillfälle ges att förbättra vården för personer med epilepsi. Om det skulle bli votering kommer jag att rösta för reservation nr 12 i detta betänkande.
Herr talman! Bo Nilsson har vältaligt talat för de patienter som har epilepsi. Jag tycker självfallet också att det är angeläget att de får sina vårdbehov tillgodosedda, vilket utskottet också för fram. Men vi skall ju så småningom diskutera hela frågan om prioriteringar inom sjukvården, Bo Nilsson, i samband med att proposition kommer utifrån Prioriteringsutredningen. I Prioriteringsutredningen talas om hög prioritet för patienter med kroniska sjukdomar, och epilepsi är ju en sådan sjukdom. I det sammanhanget tycker jag att det finns all anledning att diskutera olika sjukvårdsgrupper och prioriteringar mellan dem. Men att enskilt diskutera en sjukdom, vilket den här motionen går ut på, och säga att riksdagen skall ta ställning i den frågan går inte med det sjukvårdssystem vi har, där det faktiskt är sjukvårdshuvudmännen som disponerar resurserna. Bo Nilsson säger att frågan måste tas upp på riksdagsnivå enligt hans sätt att se, eftersom en del frågor är landstingsövergripande och berör hela regioner. Jag har inte den uppfattningen. När jag var landstingspolitiker i mitt landsting behandlade vi frågan om resurserna för epilepsikirurgi i den samverkansnämnd som finns för samverkan mellan de landsting som ingår i den sjukvårdsregionen. Så nog finns det organ även inom svensk sjukvård som skall hantera de frågor där det finns behov av att samverka utöver det egna landstinget.
Herr talman! Jag är medveten om att det finns regioner och områden där stora insatser har gjorts när det gäller vården av personer med epilepsi, men det finns också exempel på motsatsen. I Norrbotten finns det inte en enda neurolog som kan ta hand om personer med epilepsi. Detta är inte någonting som man vill framhålla som ett gott exempel. Det är inte så att vi kräver detta centralt i stället för att gå ut i landstingen. Vi kräver naturligtvis detta på alla nivåer. Men man har tillsatt utredningar, och utredningarna har kommit fram till behov. Man har remissbehandlat detta och sagt att det utredningarna föreslår är viktigt. Ändå måste patienterna vänta år efter år. Det är klart att de blir besvikna och otåliga och vill trycka på och försöka att verkligen påverka situationen. Det tycker jag är naturligt. Conny Öhman har, tycker jag i alla fall, lämnat något som liknar ett löfte, nämligen att när utredningarna nu kommer är epilepsin en av de sjukdomar som skall tas på allvar i beredningen. Därför får jag just nu nöja mig med detta, men jag lovar Conny Öhman och andra i denna kammare att jag inte kommer att ge mig. Jag kommer att väcka denna fråga också nästa omgång när de här frågorna behandlas.

Herr talman! Socialutskottet har i dag avstyrkt en motion från Miljöpartiet avseende genteknik. I kammaren tidigare i dag debatterades konstitutionsutskottets betänkande om fri och rättigheter där även gentekniken behandlades. I betänkandet avstyrktes förslag från Miljöpartiet om att grundlagstifta om förbud mot patent på liv och förbud mot genterapi på könsceller. Minst lika viktiga är dock de aspekter som den miljöpartistiska motionen tar upp i ämnet och som behandlas i socialutskottet. Gentekniken ställer otvivelaktigt olika intressen mot varandra och kan såväl tjäna som motarbeta människor och djur. Det är i alla fall utan tvekan så att klara riktlinjer med utgång från en så humanistisk inställning som möjligt skapas. I dag ligger gentekniken främst i händerna på vetenskapsmän inom framför allt naturvetenskapen och på vissa initierade politiker. Men vi vet att ett samhälles grundvärderingar och spelregler inte kan skapas av en forskarelit som kan förvandlas till ett teknokratiskt maskineri. I perspektivet av de civiliserade samhällenas begynnelse kan de fruktansvärda exemplen på brist på omdöme och omänsklighet hos vissa forskare under mitten av 1900-talet knappast räknas som historiska och därmed avlagda inriktningar utan som högst relevanta i dagens diskussioner om människosyn och forskning. Varje grupp och varje individ eftersträvar i sitt liv i någon mån perfektionism för vissa syften. En ekonomisk organisation strävar sålunda efter att maximera sina vinster på kort eller medellång sikt. Vissa mänskliga reaktioner på mänskligt lidande och den medicinska forskning som följer därav är ett naturligt inslag i vårt samhälle. Men i vilken mån skall enskilda intressen ha tillgång till information som kan leda till förtryck och diskriminering av individer med s.k. icke önskvärda egenskaper? Man skall inte tro att världen kan indelas i goda och onda sidor helt tveklöst. Det är inte bara obskyra och marginaliserade organisationer såsom de nazistiska och fascistiska som hyser en frånstötande människosyn. Inom flera områden i samhället kan man finna klart integritets och pluralistfientliga attityder inom de mest rumsrena sällskap. Det är alltså väsentligt att gentekniken, som skulle kunna kränka en människas integritet betydligt, diskuteras och att människor klart informeras om vilka värderingar som ligger till grund för vilket handlande. Forskningens konsekvenser måste dramatiseras och drivas till sin spets för att människor verkligen skall förstå vad det är frågan om, dvs. vilka konflikter som föreligger. Därför väljer jag också dramatiska exempel. Är det t.ex. önskvärt att manipulera människans arvsanlag så att enligt samhällsidealen önskvärda egenskaper framträder? Skall man genmanipulera fram långa basketbollspelare och simmare med starka ryggmuskler? Detta kan tyckas vara absurda exempel, men jag väljer dem just därför att de lättillgängligt illustrerar de verkliga konflikterna bakom människans genetiska integritet. Hur pass mycket elitism eller perfektionism skall ett samhälle eftersträva om det alls skall göra det? Vilka risker finns med den nuvarande forskningen? Vad betyder forskningens mål för de människor som i dag lever i vårt samhälle och enligt perfektionistprincipen skulle räknas som defekta? Självklart kommer detta att ge ett politiskt utslag även i dagsläget. Att påtala riskerna med gentekniken har ingenting med teknikfientlighet eller bakåtsträvan att göra. Men vi vet redan nu, även om vi faktiskt vet förfärande litet om själva tekniken, att genteknik lätt kan fylla cyniska, teknokratiska och fascistiska syften. Mindre dramatiskt och mer konkret blir det när vi direkt kan översätta detta nya område till dagens situation med hög arbetslöshet. Om det skall bli möjligt för en arbetsgivare att göra narkotikatest på sina anställda, vad är det då som säger att denne inte skall få söka efter "dåliga anlag" hos en anställd? Här behöver vi klara riktlinjer och en mycket tydlig diskussion om de specifika integritetsfrågor som rör en människas arvsanlag. Det traditionella klassamhället bygger enligt ett klassiskt synsätt på ojämlikheter på grund av ojämlikt fördelade materiella resurser. Men i dagens samhälle och i ett framtida samhälle skulle vi kunna prata om ett annat klassamhälle, där de ojämnt fördelade resurserna ligger i människans arvsanlag och genetiska egenskaper. En människas genetiska anlag måste få vara en del av hennes okränkbara integritet. Respekten för denna måste vara tveklös. De flesta av oss önskar trots allt att samhället skall präglas av tolerans och mångfald. Vi äter inte upp våra svagare individer eller lämnar dem att dö. Tvärtom utvecklar vi stöd och vill att insatser skall sättas in så att alla får ett fullvärdigt liv, även om alla inte har de egenskaper som blir nödvändiga i dagens samhälle. Den diskussion jag för i dag kan tyckas något tillspetsad, men faktum är att diskussionen behöver föras ut i samhället. Det är därför av yttersta vikt att debatten på initiativ från politikerna startas. Vi har från Miljöpartiet motionerat om att de sociala risker med gensökning och genteknik som föreligger måste uppmärksammas och att man måste lagstifta för att skydda en människas integritet. Socialutskottet har i sitt ställningstagande avstyrkt motionen med motiveringen att det inte vill föregripa det arbete som pågår inom regeringen. Miljöpartiet har dock en väldigt klar ideologisk ståndpunkt i dessa frågor, så det blir alldeles naturligt för mig att yrka bifall till reservation nr 14.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att prata om min och Miljöpartiets motion om vikten av att medicindosering för kvinnor grundas på normer som gäller för kvinnokroppen. Herr talman! I vårt förändrade samhälle intar kvinnorna allt högre tjänster på arbetsmarknaden. De har chans att vara chefer och mycket annat. Kvinnor konkurrerar då med männen på männens villkor. Men huvudansvaret för hem och barn ligger fortfarande på kvinnan. Kvinnor har på grund härav blivit utsatta för ökade stressfaktorer och således en ökande mängd stressjukdomar. Hjärtinfarkter hos kvinnor ökar, men det visar sig att kvinnor har svårare att klara infarkter än vad män har. Det beror ofta på hur en kvinna blir omhändertagen när hon kommer in på sjukhus, men det är också svårt att få rätt medicindosering, bl.a. för hjärtbesvär. Mallar för medicindosering som är baserade på kvinnokroppen saknas. Doseringen av medicin vid olika sjukdomstillstånd utgår från den manliga kroppen, och undersökningar har gjorts på hur väl en man tål olika mediciner. Hur stor dos som skall ges till kvinnan utgår från mannens kropp. Trots att vi nu befinner oss i slutet av 1900-talet har ingen förändring skett. Under 1980-talet ökade ohälsotalet för kvinnor medan det minskade för män. Arbetet med kvinnors hälsa och en helhetssyn på kvinnors situation är nödvändiga. Kvinnor har stort ansvar men liten makt över sina liv vad gäller hälsa. Herr talman! Den vetenskapliga forskningen, speciellt den medicinska, är helt inriktad på män. Det är unga män som är norm för alla standardvärden. I många fall är det unga män som gör sin värnplikt som ingår i undersökningar och utgör underlag för forskningen. Det är alltså vältränade unga män i sin bästa ålder som kan vara grunden för hur en kvinna i 50-60-årsåldern behandlas när hon läggs in på sjukhus för hjärtbesvär. Förklaringen ligger i att forskare tycker att kvinnor är svårare att pröva på grund av deras hormoncykler och annorlunda livscykler. En sådan livscykel är att kvinnor kan få barn, och då är detta också en orsak till att det är lättare att fastställa medicinska värden efter manskroppen. Forskningen bedrivs av män, för män och på män. När det gäller försök med möss och råttor används t.o.m. handjur av samma orsaker. Det är viktigt att både kvinnor och män utgör grunden för normering inom främst den medicinska forskningen. Detta kommer att bidra till att minska ohälsotalet och medverka till en bättre helhetsbild av kvinnan, med skillnaden i biologi, vilket är av betydelse för både arbete och fritid. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till reservation 9 till betänkandet som gäller Miljöpartiets motion.

Herr talman! Folkpartiet liberalerna har under debatten om mom. 12 i SoU11 inte ändrat uppfattning i sakfrågan. Vi ser det som mycket angeläget att personer som på olika sätt har kommit i sådan beroendeställning till en rörelse eller en person att de helt förlorat makten över sin egen vilja och vid försök att frigöra sig fått svåra psykiska problem - så svåra att de t.o.m. gjort självmordsförsök eller begått självmord - får den hjälp och det stöd av hälso och sjukvård och socialtjänst som de behöver. Eftersom vi är ett parti som gått i bräschen och i frontlinjen när det gäller att värna om människors grundlagsskyddade fri och rättigheter, vill vi inte motsätta oss återremissen av SoU11. Vi kommer alltså att rösta för en sådan återremiss.

Herr talman! I kommunerna har det blivit allt vanligare att familjerådgivning läggs ut på entreprenad, men socialtjänstlagen stadgar hittills bara om tystnadsplikt för familjerådgivare i kommunal regi. Regeringen vill nu ändra lagen så att både tystnadsplikt och anmälningsplikt även gäller privata rådgivare. Ändringen omfattar såväl socialtjänstlagen som rättegångsbalken och sekretesslagen. Miljöpartiet instämmer i vad regeringen anfört om behovet av lika regler mellan kommunala och privata rådgivare. Men vi vill lyfta fram kritiska aspekter på regeringens bristfälliga definition av begreppet familjerådgivare. I lagförslaget står det att kommunen skall sörja för att familjerådgivning genom kommunal försorg eller annars genom lämplig rådgivare kan erbjudas dem som begär det. Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som bedrivs av det allmänna eller yrkesmässigt av enskild. Som regeringen skriver i sin proposition, håller familjerådgivningen i Sverige hög kvalitet. Ofta är det psykologer och kuratorer med mångåriga erfarenheter och långa vidareutbildningar som bedriver denna rådgivning. Miljöpartiet instämmer i att det är angeläget att behålla denna höga kvalitet. Enligt propositionen är det även fortsättningsvis möjligt för den som så önskar att kalla sig familjerådgivare, och det är också möjligt för en kommun att sluta avtal med en enskild rådgivare som erbjuder sig att yrkesmässigt bedriva familjerådgivning. I Miljöpartiet anser vi att det är viktigt att kriteriet yrkesmässigt därför definieras ytterligare, antingen genom legitimationstvång eller genom att någon form av auktorisering av rådgivare införs. Vi vill också påpeka att uttrycket lämplig rådgivare i ett hårdnande ekonomiskt klimat för en kommun annars kan vara den som erbjuder rådgivning till lägsta pris. I förslaget till ändring av lagtexten när det gäller anmälningsplikt borde det ha varit en skärpning i skrivningen. Anmälningsplikt föreslås gälla om en familjerådgivare får kännedom om att en underårig utnyttjas sexuellt eller misshandlas i hemmet. Skrivningen borde ha skärpts till att gälla både i och utanför hemmet. Det skulle ha varit en viktig ändring. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar gäller familjerådgivning. I slutet av 1993 beslöt riksdagen att i socialtjänstlagen införa en regel om att kommunerna skulle vara skyldiga att erbjuda familjerådgivning till dem som begär detta. Vid samma tillfälle beslöts att det skulle gälla enhetliga bestämmelser för tystnadsplikt för all familjerådgivning, oavsett om den bedrevs av kommunen eller av en entreprenör.

Herr talman! Att hjälpa och råda människor i kris är en utomordentligt viktig uppgift. Förutsättningen för att människor skall efterfråga familjerådgivning är att man vet att de förtroenden som familjemedlemmar ger till rådgivaren också stannar inom rummets fyra väggar. Familjerådgivningen håller mycket god kvalitet i vårt land, vilket också Thomas Julin påpekade. Det är givetvis angeläget att det så förblir. Därför, sägs det i propositionen, bör verksamheter drivas yrkesmässigt, dvs. på ett seriöst sätt av välutbildad personal. Den vanligaste modellen för familjerådgivning är att kommunen köper tjänsterna antingen av landstingen eller av andra kommuner. Familjerådgivning i privat regi börjar dock bli allt vanligare. Det åvilar kommunen att ansvara för att den hjälpsökande hänvisas till lämplig rådgivare. Som f.d. socialnämndspolitiker vet jag att man i kommunerna är medveten om vikten och värdet av att familjerådgivningen håller en god kvalitet. Här kan många familjetragedier förhindras. Herr talman! Utskottet utgår ifrån att familjerådgivning även fortsättningsvis kommer att hålla god kvalitet och att kommunerna även i bistra ekonomiska tider inser värdet av familjerådgivning. Utskottet förutsätter också att Socialstyrelsen följer utvecklingen av den privata familjerådgivningen. Utskottet delar för övrigt regeringens förslag att tystnadsplikt bör gälla för all familjerådgivning och tillstyrker de förändringar i lagen som bör göras för att uppfylla intentionerna. Slutligen yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.